Herr talman! Sverre Palm sade att det har gått många tåg sedan 1972. Det är ju synd att majoriteten inte har klivit på något av dessa tåg. Man började utreda frågan om barnpensionens beskattning 1972. Sedan har det lagts fram propositioner 1977, 1979 och 1981. När en fråga börjar diskuteras kanske man känner sig osäker om hur det förhåller sig i olika avseenden. Därför hänvisar man till en utredning, som studerar hur det verkligen förhåller sig. Jag citerade tidigare vad utredningen hade sagt 1977. Det framkom ganska tydligt att utredningen tyckte att barnpension i skattehänseende skulle jämställas med bidragsförskott. Nå, sedan har frågan rullat vidare, och jag tycker att det är hög tid att det händer någonting. När de här barnen, som jag tidigare sagt, skall ut i feriearbete, är de precis i den åldern när man börjar bli medveten om samhället. Man börjar förstå en del av samhällsutvecklingen. Man börjar 109 intressera sig för arbete, skatter osv. Det är verkligen inte bra att i det läget upptäcka att det är skillnad mellan den ena kamraten, som har barnpension, och den andra, som har bidragsförskott eller underhållsbidrag, så att av två ungdomar på samma arbetsplats får den ena ut mer än den andra. Det är en olycklig start för ungdomar som egentligen inte kan förstå de tekniska finesserna med det här. Därför tycker jag att det är särskilt angeläget att vi för ungdomarnas skull skyndar på utvecklingen. I andra sammanhang försöker man i skolan ge utbildning för massor av olika saker, för att ungdomarna skall förstå utvecklingen. Det här är ett typiskt sätt att på ett tidigt stadium rasera ett förtroende till samhället hos de ungdomar som det berör. I de utredningar som har behandlat den här frågan har det egentligen funnits ett intresse av att jämställa barnpension med bidragsförskott. Samtidigt har det varit så att när man skall komma till skott, tycker man att det kostar. Men det finns ju en lösning som inte är dyr, och det är att låta feriearbetande ungdomar med barnpension få sin ferieinkomst skattefri. Det är en mycket liten kostnad, och det finns andra exempel på att man inom skattesystemet gör undantag för vissa former av inkomster. Därför tycker jag att detta vore en rimlig metod. Jag undrar om man inom den socialdemokratiska gruppen, när man behandlat motionen där, har diskuterat någon konkret lösning som man skulle kunna tänka sig föra vidare till pensionskommittén.
Herr talman! När man nu kräver skyndsamma åtgärder, tar jag mig friheten att ställa en fråga till folkpartiets och centerpartiets företrädare: Varför löste man inte problemet med barnpensionernas skatteregler under den borgerliga regeringsperioden? 1972 års skatteutredning, som det hänvisas till i reservationen, avlämnade ju sitt slutbetänkande 1977. Vad gjorde ni fram till 1982? Jag kommer i dag inte att ta upp någon debatt om de orättvisor som motionären och reservanten påtalat. Sitter nu en utredning som skall lämna förslag i denna fråga, är det rimligt att vi avvaktar med debatten till dess vi har utredningens förslag, men jag vill ändå hänvisa Martin Olsson till s. 10 i kommittédirektiven. Såvitt jag fattar, gäller det som står där skattereglerna för barnpensioner också: ”Om utredningen kan komma att behandla frågor som rör sambandet mellan pensionsförmåner och beskattning av dessa, bör dock utredningen vara oförhindrad att även ta upp skattereglerna i dessa delar.”
Herr talman! Frågor om varför det inte löstes då och då är det alldeles onödigt att ställa. Det är ju tecken på att man inte vill göra någonting åt orättvisorna. När vi hade en icke-socialistisk majoritet var det enda gången riksdagen fattade ett positivt beslut, nämligen att överlämna den motion jag hade väckt och eventuellt fler motioner det året till en utredning. Det skedde 1979. Så det var just då vi hade den riksdagsmajoriteten som vi fick ett positivt beslut. I övrigt har riksdagen inte fattat några positiva beslut i frågan. Det är uppenbart att socialdemokraterna inte är intresserade av att lösa problemet, — Prot. 1985/86:127 och det är beklagligt. 24 april 1986 Frågor som man känner för kan man få ta upp många gånger i riksdagen innan man vinner bifall. Jag förutsätter att tiden kommer att arbeta för oss som jobbar med de här frågorna, men varje år som det nuvarande systemet gäller är det tyvärr väldigt många barn som drabbas, orättvist och oförklarligt. I frågan om hurvida utredningen skall ta upp detta, kan jag bara säga att enligt socialministerns uttalande till mig för två år sedan var det inte meningen att utreda denna fråga. Den tas inte upp bland de olika punkter som vi kan se i sammanfattningen i direktiven för utredningen. Jag skall dock inte ta tiden att räkna upp de olika punkter som översynen skall gälla. Låt mig till sist konstatera att det inte har framkommit några hållbara argument för att gå emot motionen. Alla som vill så snart som möjligt få en skattemässigt rättvis lösning för barn som förlorat en av eller båda sina föräldrar bör i kväll rösta för reservationen. Själv blev jag faderlös när jag var två och ett halvt år, så jag kanske särskilt känner för dessa barn. Det var långt före den tid då det förekom barnpensioner och annat, men det kan ändå göra att man engagerar sig i denna fråga. Det är beklagligt att vi har så många ledamöter i skatteutskottet som inte under alla dessa år velat sätta sig in i frågan och försöka nå en lösning. De olika möjligheterna till tekniska lösningar har vi nämnt i vår motion. Vi har sagt som ett exempel att man kan låta dem som har barnpension få ett extra avdrag vid beskattningen, ungefär som folkpensionärer. En annan möjlighet är att göra barnpensionen helt skattefri. En tredje är att göra den skattefri upp till ett visst belopp. En fjärde är att barnens ferieinkomster blir helt skattefria, och en femte att ferieinkomster blir skattefria upp till ett visst belopp. Det finns självklart också andra möjligheter, men detta är de förslag vi i motionen har tagit upp som exempel på lösningar. Majoriteten skall inte försöka inbilla någon att det inte går att lösa denna fråga om viljan finns. Men tyvärr saknas viljan alltjämt hos skatteutskottets majoritet. Jag hoppas att riksdagens majoritet har en vilja att lösa denna fråga.
Herr talman! Vad som hände i skatteutredningen 1977 var faktiskt att man sade sig ha övervägt att föreslå att barnpensionen inte skall vara skattepliktig inkomst upp till nivån för bidragsförskott. Men sedan lämnade man inget förslag av det enkla skälet att man samtidigt skulle se över den ensamstående förälderns ekonomiska situation. Det är inte så konstigt att man i det läget ville koppla ihop barnpensionen med den ensamstående förälderns inkomst. Det är ju detta det handlar om. Att man då sköt över bollen till den utredningen kan jag ha en viss förståelse för. Men vad jag tycker är beklagligt i dag är att när vi nu diskuterar — för vilken gång i ordningen vet jag inte, men jag förstår av Martin Olsson att det har diskuterats många gånger tidigare — har majoriteten inget förslag till lösning. 111 Man har inga tankar, inte ens någon inriktning åt vilket håll man tycker detta skall gå. Man hänvisar bara till nästa utredning. Detta känns litet bakvänt. Under den borgerliga regeringen visste man vad man ville och hade tankar om åt vilket håll man skulle driva detta ärende. Nu finns inga tankar alls om vart man skall driva det, utan det får gå bara ut i tomma intet. Det är detta som är skillnaden och som också är beklagligt.
Herr talman! Vi har inte uttalat motstånd mot lösningar, utan vi vill avvakta utredningen. Jag vill också säga något till Britta Bjelle om skattebefrielsen. Läser man i annat utredningsarbete finner man det utskrivet att pensionerna är satta med hänsyn till att de är beskattningsbara.
Kammaren övergår nu till att debattera skatteutskottets betänkande 32 om olika skattefrågor rörande ideella föreningar m.m. och beskattningen av idrottsmän.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1985/86:32 handlar om ideella föreningar och deras skattesituation. Ideella föreningar som verkar för ett 113 allmännyttigt ändamål och dessutom i princip är öppna för alla är befriade från inkomstbeskattningen, men är skattskyldiga för fastigheter och rörelse. Till allmännyttiga ideella föreningar räknas sådana vilkas huvudsakliga ändamål är religiöst, välgörande, socialt, kulturellt, politiskt eller liknande. Även föreningar som syftar till att främja vård och uppfostran av barn är s. k allmännyttiga. Hit räknas alltså idrottsföreningar av alla slag, studieförbund, nykterhetsföreningar, politiska partier m.fl. organisationer. Inkomst av rörelse är skattepliktig men kan vara skattefri för dessa föreningar, om inkomsten huvudsakligen härrör från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål. Exempel på sådan inkomst är entréavgifter i samband med föreningens aktiviteter, försäljning av böcker, reklam, märken, affischer, m.m. om detta sker utan vinstsyfte. Skattefrihet föreligger inte när försäljningsverksamheten kan anses ha blivit kommersiellt bedriven. Då blir denna kommersiella del en särskild skattepliktig förvärvskälla för föreningen. Klara exempel är när föreningen bedriver butikshandel eller permanent servering. I och för sig kan kommersiellt bedriven försäljningsverksamhet omfattas av skattefrihet, om den har en naturlig anknytning till den ideella verksamheten, t.ex. om huvudsyftet är att ge service åt medlemmarna. Exempel på detta är när musikföreningar tillhandahåller medlemmarna noter och studieförbunden böcker. Den gränsdragning mellan skattepliktiga och icke skattepliktiga rörelseinkomster som jag nu beskrivit är många gånger mycket svår. Mot den bakgrunden får ideella föreningar i dag från den taxerade inkomsten göra ett grundavdrag på 15 000 kr. Höjningen av grundavdraget till 15 000 kr. hösten 1984 syftade till att undanröja problem för föreningar med smärre skattepliktiga rörelseinkomster. Erfarenheten visar emellertid att gränsdragningsfrågan alltjämt kvarstår för många föreningar. Dessutom har föreningarna, särskilt ungdomsorganisationerna, en svår ekonomisk situation. För att undvika en olämplig beskattning anser vi i folkpartiet att grundavdraget bör höjas till ett och ett halvt basbelopp. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Idrottsrörelsen är vårt lands största folkrörelse. Direktsända idrottstävlingar tillhör de populäraste programpunkterna bland radiolyssnare och TV-tittare. Våra mest kända idrottsstjärnor spelar en stor roll som stilbildare för ungdomar. Idrottsstjärnor som har nått världstoppen verkar ytligt sett ha ett mycket tillrättalagt liv. Bl.a. får vissa av dem stora ekonomiska ersättningar för sina prestationer. Men hur ser hela bilden ut för en framgångsrik idrottsstjärna? Vägen till den idrottsliga toppen är ofta lång och mödosam. I de flesta sportgrenar måste den specialiserade träningen sättas in så tidigt i livscykeln att skolgång och utbildning blir lidande. Det är ett fåtal av dem som nått världstoppen som orkat med en yrkesutbildning vid sidan av sporten. Den tid som en toppidrottsman står på höjden av sin prestationskurva är förhållandevis kort, och många får problem när de skall återvända till vardagen och skaffa sig utbildning och arbete. En idrottsstjärna i världstoppen i de massmedieattraktiva grenarna får, som tidigare nämnts, under en kort tid höga inkomster. Dessa idrottsstjärnor kan på grund av de svenska skattelagarna inte fördela sin inkomst under en längre tid. Följden blir oftast att dessa idrottsstjärnor emigrerar till något — Prot. 1985/86:127 annat land med förmånligare skatteregler än vad vi har i Sverige. Många av — 24 april 1986 dessa idrottsstjärnor vill stanna i Sverige, och vi vill att de skall stanna i = Skattefrågor rörande Sverige, men vi medverkar inte till att de kan få en rimlig möjlighet att EG iv i - é z LE ideella föreningar, fördela sina inkomster över tiden. En tänkbar metod vore kanske att inrätta Är ett samlingskonto som kunde disponeras och beskattas som de nuvarande s.k. skogskontona. Vi i folkpartiet anser att riksdagen skall medverka till en kartläggning av olika alternativa lösningar på de påtalade problemen, och därför ber jag att få yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 32 behandlar utskottet motioner rörande beskattningen av stiftelser och ideella organisationer. Samtidigt tar utskottet upp vissa skattefrågor som rör idrottsmän. Jag vill inledningsvis poängtera idrottsrörelsens betydelse för en aktiv och meningsfull fritid. Inte minst gäller detta den omfattande ungdomsverksamheten som bedrivs i våra idrottsföreningar. I de flesta fall sköts denna verksamhet helt ideellt av våra ledare, och utan dessa ideella krafter skulle inte idrottsrörelsen i dag vara den stora och betydelsefulla rörelse den är. Det ideella engagemanget är helt nödvändigt för idrottsrörelsens framtid. I jämförelse med regelrätt kommersiell verksamhet är idrottsföreningarna på många sätt skattemässigt gynnade. För det första betalar de ingen inkomstskatt för den ideella verksamheten. För det andra har grundavdraget för föreningars kommersiella verksamhet nyligen höjts från 2 000 till 15 000 kr. Vidare har denna riksdag beslutat slopa skatten på varulotterier, i syfte att förenkla för de föreningar som bedriver dessa lotterier. Skatten uppgick till 17 milj.kr. Detta borde ge idrottsföreningar och andra folkrörelser som anordnar lotterier bättre möjligheter att konkurrera om lottköparna. Det kan dessutom vara intressant att notera det förslag som mervärdeskattekommittén lämnat. Om det förverkligas löser det flera problem för många föreningar. I detta sammanhang kan det påpekas att arvsskattefrågorna utreds av arvs — Prot. 1985/86:127 och gåvoskattekommittén och att vissa frågor rörande reklamskatten redan 24 april 1986 Det bör också noteras att riksförsäkringsverket gett ut en broschyr om fdéella förent skatter och avgifter för de ideella föreningarna. Åtminstone vad jag känner ideella föreningar, m.m. till från min hemstad Skara har denna broschyr gjort det bra mycket lättare för föreningsledarna att hantera de ibland komplicerade skattefrågorna. Vidare har riksskatteverket klarlagt vissa gränsdragningsproblem, så att beskattning av verksamheter som grundar sig på ideella insatser av medlemmar i görligaste mån undviks. Trots att olika åtgärder har vidtagits under senare tid för att underlätta de ideella föreningarnas situation vid beskattningen tycker vi att det sedan länge planerade utredningsarbetet rörande skattefrågor för de ideella organisationerna måste komma till stånd snarast. Riksidrottsförbundet har tillsatt en egen utredning om dessa frågor, och vi anser att de förslag till förändringar som idrottsrörelsen själv kommer fram till skall prövas i det kommande utredningsarbetet. Herr talman! Så över till motionerna om skattesituationen för stiftelser. Skattesituationen för stiftelser är i stor utsträckning beroende av att vissa civilrättsliga frågor kan klarläggas. Arbetet med detta bedrivs med förtur inom justitiedepartementet, och avsikten är att en departementspromemoria skall läggas fram före halvårsskiftet 1986. Utskottet kan inte annat än beklaga att det inte gått att få fram denna promemoria tidigare, eftersom detta lagstiftningsarbete är av grundläggande betydelse för att även skattefrågorna skall kunna tas upp till en samlad bedömning. Utskottet utgår därför från att en utredning om skattefrågorna kan tillsättas så snart vi ser konturerna till de nya civilrättsliga reglerna. Med hänvisning till vad jag nu redogjort för avstyrker utskottet utredningsyrkandena i motioner och reservationer i den mån de inte kan anses tillgodosedda med vad utskottet anfört. Herr talman! De övriga frågor som jag kort skall redogöra för är åtminstone delvis av den art att de kommer att behandlas i det kommande utredningsarbete som jag tidigare nämnt. När det gäller grundavdraget vill jag än en gång konstatera att detta höjdes så sent som 1984 från 2 000 till 15 000 kr. Med hänvisning härtill avstyrker utskottet yrkandena om en omedelbar uppräkning av detta avdrag. I avvaktan på utredningsarbetet avstyrker utskottet också de yrkanden om ändringar i grunderna för beskattning av stiftelser som framställts i två motioner. Idrottsrörelsen berörs på olika sätt av beskattningen av idrottsmän och olika funktionärer. I en reservation anförs att man vill höja schablonavdraget för idrottsmän. Enligt vad utskottet känner till har riksskatteverket redan fått framställningar från idrottsrörelsen med begäran om detta. Någon åtgärd från riksdagens sida angående detta avdrag kan därför inte anses påkallad. I tre motioner och en reservation yrkas att möjligheterna till inkomstutjämning förbättras för idrottsstjärnor som under en kort tid åtnjuter höga inkomster. Syftet med motionerna är bl.a. att motverka att sådana idrotts 117 män flyttar till annat land. Utskottet erinrar om att gällande regler erbjuder möjligheter till inkomstutjämning genom pensionsförsäkring eller genom förskjutning av beskattningen till senare år, exempelvis genom avtal om en årlig fördelning av de ersättningar som utgår. Utskottet har i andra sammanhang ställt sig avvisande till olika krav som framställts om ökade möjligheter till en mer allmän resultatutjämning och finner inte att några bärande skäl föreligger för en särbehandling av idrottsstjärnor. Utskottet avstyrker således också dessa motionsyrkanden. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kjell Nordström pratar om att de ideella organisationerna har förmånliga skatteregler och börjar med att säga: De betalar ingen inkomstskatt på sin verksamhet. Jag för min del tycker inte att det skall ses som en förmån. Jag anser att det skall ses som en rättighet för ideella föreningar, där ideellt arbete läggs ned och det inte är fråga om rörelseinkomst. Jag vet inte om Kjell Nordström delar denna min inställning. Sedan till detta att de ideella föreningarna har rätt till ett grundavdrag, som höjdes 1984. Det är alldeles utmärkt att det har höjts från 2 000 till 15 000 kr. Men det är fortfarande svårt att göra gränsdragningar, exempelvis vid försäljning av olika saker för en idrottsförening. Ju större en idrottsförening är, desto svårare är det att dra gränsen och bestämma när en försäljning övergår till att vara ren butiksförsäljning. Man måste också tänka på att inte ta in vinst vid försäljning av exempelvis märken. Om man skulle höja grundavdraget för de ideella organisationerna när det gäller rörelseinkomster till ett och ett halvt basbelopp rör det sig fortfarande om mycket litet pengar, drygt 30 000 kr. Men om man låter föreningarna behålla ett sådant belopp obeskattat kan man ändå påverka ungdomsverksamhet eller annan verksamhet i den ideella föreningen mycket positivt. Dessutom kostar det inte så oerhört mycket. Jag kan därför inte förstå varför inte majoriteten i utskottet tycker att detta är en rimlig utväg. Det är utmärkt att frågan är föremål för utredning, men det är felaktigt att hänvisa till det när man inte vill bifalla förslaget. Detta är en väg som vi redan har gått in på när grundavdraget höjdes till 15 000 kr. Vi vill höja det till ett och ett halvt basbelopp. Det behövs inte så mycket utredning för att komma till skott på den punkten. När det sedan gäller idrottsstjärnorna och deras inkomster tycker jag att vi är privilegierade i Sverige som är ett mycket litet land och ändå har så ”många” framgångsrika idrottsstjärnor. Vi borde vara stolta och vilja att de skall bo i Sverige som fullvärdiga medlemmar av det svenska samhället. Men det förutsätter att vi har sådana skatteregler att de faktiskt kan stanna här. Det säger sig självt att pensionsförsäkringssystemet inte räcker till för dem som tjänar väldigt mycket pengar under några få år. Vi vet också att det är 119 vad idrottsstjärnorna själva anser. Min fråga till Kjell Nordström är därför: Vill ni inte behålla dessa idrottsstjärnor i Sverige? Vill ni inte medverka till att vi skapar sådana regler att det blir möjligt?

Herr talman! Jag tror att vi egentligen är mer överens än vad som framgår av debatten. Jag sade tidigare att en utredning kommer att se över reglerna och att Riksidrottsförbundet har lämnat en diger önskelista. Jag sade också att man nogsamt kommer att diskutera de krav som idrottsrörelsen har framfört. Men det finns naturligtvis problem. Det är inte så enkelt som att bara öka grundavdraget. Det var ett företag i Helsingfors som hade bytt kontor och skulle flytta sina möbler. Några av de anställda fick reda på att företaget hade fått in en offert från en flyttfirma som skulle göra jobbet för 40 000 kr. De gick till sin idrottsförening och talade om det, och föreningen lämnade in ett anbud på 20 000 kr. Den näringsidkaren tyckte nog att grundavdraget skulle ha varit ett annat. Men jag tycker det är riktigt att man ser över grundavdraget för att få bort problemen för speciellt de mindre föreningarna. Bo Lundgren sade tidigare att många ledare reagerar mot byråkratin när de sitter hemma vid köksbordet och sköter det här jobbet. Det kan jag förstå, och jag hoppas att utredningen ger resultat. Vi skall inte diskutera skogskontot i dag, men skogskontot har vi för att skogsägarna skall utnyttja sina skogstillgångar. Vi har inte så stora bekymmer att få idrottsstjärnorna att utnyttja sina talanger, men det var naturligtvis inte det som Bo Lundgren menade. Jag tycker att vi skall vara stolta över våra idrottsstjärnor. Och de är säkert stolta över Sverige, för när de har varit ute en sväng kommer de hem och engageras i det statliga turistrådet för att göra reklam för hur bra det är i Sverige. Som jag framhöll tidigare kommer frågan om stiftelser att tas upp till behandling, och då kommer man också att se över de problem som Bo Lundgren tog upp om kapital och procentsats.

Herr talman! Kjell Nordström var inne på anbudsförfarandet. Det är klart att den ideella föreningen kan lämna ett lägre anbud eftersom den har gratis arbetskraft. Kjell Nordström kanske tycker att den inte skall ha gratis arbetskraft. Det är ju skälet till att det går att göra på det här sättet. Även om det inte förhöll sig så, är det intressant att höra vad Kjell Nordström säger. Det finns faktiskt ingen regel som man inte skulle kunna gå förbi på ett eller annat sätt. Jag kan från mitt jobb berätta om mängder av situationer där man utnyttjar systemet och kringgår regler på ett eller annat sätt. Vi vet att det, utöver de rent kriminella sidorna, finns många sätt att kringgå bestämmelserna i skattesystemet. Det går aldrig att ha regler som är så heltäckande att inte någon skulle utnyttja systemet. Det måste man leva med. Man måste lära sig att acceptera att en del gör det. Men i det fall som föredrogs här handlade det om den fria arbetskraft som idrottsföreningar har, och jag hoppas att Kjell Nordström inte har någonting att invända mot att det är så. Sedan gällde det idrottsstjärnor som återvänder till Sverige. Jag sade i mitt tidigare inlägg att svenska idrottsstjärnor som regel vill bo kvar i Sverige, och åtminstone vi i folkpartiet vill att de skall göra det. Men man måste medverka och hjälpa till så att de kan göra det också. Jag menar att majoriteten inte gör det. Man visar ingen klar inriktning, hur man skall göra för att lösa idrottsstjärnornas problem. De är en tillgång för Sverige. Det är en skyldighet vi har att se till att de också kan stanna i Sverige.

Herr talman! Vi skall inte fortsätta att diskutera skogskonton, för det gäller idrottsstjärnor. Om man skall göra regler är det klart att de bör omfatta alla, och det finns fler grupper än idrottsstjärnor som under kort tid tjänar mycket pengar. Inom idrottsrörelsen har man föreslagit ett system med någon form av fondering, och utredningen skall naturligtvis ta hänsyn till de olika förslag som kommer in från Riksidrottsförbundet. Det är möjligt att man kan tänka sig att justera något, men det är viktigt att vi i riksdagen utformar regler som gäller alla, inte bara idrottsstjärnor. Britta Bjelle sade att man har gratis arbetskraft, och det är naturligtvis riktigt. Jag ville bara peka på de bekymmer som kan uppstå vid införandet av sådana här regler. Jag har förstått att utredningen även kommer att ägna sig åt denna fråga. Det viktigaste, som jag ser det, är att de mindre idrottsföreningarna skall slippa en massa byråkrati och att reglerna skall städa undan en hel del arbete för både idrottsledare och skattemyndigheter. Det gäller speciellt de mindre föreningarna. De större med egen administration klarar nog av detta själva. Marianne Andersson tyckte att vi borde kunna göra något under tiden. Jag sade inledningsvis att vad gäller reklamen har riksskatteverket lagt fram en promemoria som nu övervägs inom finansdepartementet. Redan under detta år har vi beslutat att ändra gränsen vad gäller mervärdeskatten från 10 000 till 30 000 kr. Det betyder mycket för många små idrottsföreningar som kanske säljer litet godsaker under matcherna.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
Herr talman! Av den här debatten kan man lätt få intrycket att svenska folket är uppskattat utöver förtjänst. Jag tycker att debatten har varit oerhört snäv och begränsad. Den har egentligen handlat om på vilket sätt man skall kunna utöka skattefrälset i det svenska samhället. Med tanke på de stora fördelningsproblem vi har kvar att lösa i det svenska samhället är en sådan Prot. 1985/86:127 debatt alltför begränsad. 24 april 1986 Jag skall i stället ta upp en annan mera fördelningspolitisk aspekt på 6 Skattefrågor rörande skatteproblemen. Det är just de fördelningspolitiska aspekterna vi måste ta ideella fören itu med på allvar i vårt land. ideella föreningar, m.m. I motion 1985/86:Sk212 har jag tillsammans med tre andra socialdemokrater begärt en särskild översyn av beskattningsreglerna för stiftelser. I sitt utlåtande över motionen skriver utskottet bl.a.: ”Utskottet kan inte annat än beklaga att det civilrättsliga lagstiftningsarbetet av olika skäl åter har blivit fördröjt.

Detta har nämligen varit ett långt lidandes historia. Efter att ha arbetat i åtta år utan att nå något som helst resultat insomnade 1975 års stiftelseutredning stilla 1983. I den promemoria som 1983 överlämnades av utredningens närmast sörjande — det kan väl dess ordförande sägas vara — sägs bl.a.: ”Utredningens arbete har visat att nuvarande stiftelselagstiftning i många avseenden är otillfredsställande. Frånvaron från en heltäckande civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet framstår också som en brist. Utredningen anser det angeläget att arbetet med tillskapandet av en stiftelselag får fortsätta.” Och nog har det arbetet fått fortsätta! Det har runnit mycket vatten under broarna, och fortfarande har vi inte sett något resultat. Stiftelser är en anonym komplex storhet i svensk ekonomi. Uppfattningarna om hur många stiftelser det finns i Sverige eller hur stora värden de förfogar över varierar kraftigt. Att det rör sig om mångmiljardbelopp torde stå utom alla tvivel. Insynen i stiftelser är begränsad eller i många fall helt obefintlig. Den politiska viljan att reformera den otidsenliga stiftelselagstiftningen har hittills varit mycket liten. Man kan uppskatta antalet stiftelser i vårt land till 51 000, och de förvaltar en förmögenhet som i varje fall inte understiger 50 miljarder kronor. Det saknas som sagt en ingående civilrättslig lagstiftning beträffande stiftelser. En sådan lagstiftning skulle tjäna många olika ändamål. Låt mig bara anföra ett par exempel. allmännyttiga stiftelser gäller skattefrihet om man använder minst 80 7 av avkastningen under en femårsperiod till allmännyttiga ändamål eller, som det heter, ”högt kvalificerat behjärtansvärt syfte”. Tolkningen av vad som är allmännyttigt och behjärtansvärt är dock långt ifrån enhetlig. Det kan röra sig om vetenskaplig forskning, utbildning av fattiga men begåvade ynglingar från Gotland eller fattiga ädlingars rätt till underskottsavdrag. Det finns alltså ett konglomerat av stiftelser. Vi saknar en överblick och en enhetlig lagstiftning. Jag kan anföra ett annat exempel för att belysa att någonting måste vara fel. I nordvästra Skåne finns en stiftelse som heter Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Det är en avläggare till Krapperups fideikommiss med anor 123 Prot. 1985/86:127 från 1700-talet, och den verkar formellt — jag stryker under det med ett tjockt streck — som en ideell stiftelse. Enligt stadgarna, som godkänts av Kungl. Maj:t 1967, har stiftelsen till ändmål: 3. att främja vetenskaplig forskning.

Ju fler skattefrälsen vi skapar i det svenska samhället, desto större blir skattebelastningen på de vanliga löntagarna, de som inte har möjlighet att med skatteplanering av olika slag undandra sig sitt solidariska betalningsansvar.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 31 behandlar proposition 92 om kilometerskatten. Man kan säga att det i huvudsak rör frågan om kilometerskattens vara eller icke vara. Kilometerskatten infördes 1974 och blev snart föremål för en hel del kritik. Det ledde till att regeringen 1979 tillsatte en utredning som kallades vägtrafikskatteutredningen. Denna utredning skulle utvärdera kilometerskattesystemet och samtidigt bedöma alternativa skatteformer. I december 1984 överlämnade utredningen ett betänkande som kallas Kilometerskatt eller brännoljeskatt. Som framgår av titeln till betänkandet var en särskild skatt på brännolja det enda alternativ till kilometerskatten som utredningen tog upp till närmare behandling. Enligt propositionen har nu finansministern liksom majoriteten av remissinstanserna följt utredningens förslag. Finansministern avvisar följaktligen varje tanke på att ersätta kilometerskattesystemet med en särskild skatt på brännolja. Moderata samlingspartiets och folkpartiets företrädare i skatteutskottet har valt den motsatta vägen. Vi säger i reservation 1 att vi anser att vägtrafikskatteutredningen och finansministern inte tillräckligt har beaktat tyngden i den kritik som riktats mot kilometerskattesystemet. Vi påpekar att — Prot. 1985/86:127 kilometerskattesystemet är för besvärligt för fordonsägare, att bestämmel 24 april 1986 serna är krångliga och att Sverige och Norge är ensamma i Europa om att tillämpa systemet. Vi slutar med att säga att vi anser att regeringen bör inrikta arbetet på att snarast avskaffa kilometerskattesystemet och i stället införa samma system som tillämpas i de flesta andra europeiska länder, nämligen en särskild skatt på motorbrännolja. I reservation 2 tar vi upp ett helt annat problem, men även det handlar om kilometerskatten. I denna reservation sägs att om man ändrar vissa skatter eller delar av skatter kan detta inverka snedvridande eller styrande i icke avsedd riktning mellan t.ex. olika fordon eller olika drivmedel. En dieseldriven bil kräver en betydligt större investering än en bensindriven bil, skriver vi i reservationen. Därför bör de körlängdsberoende skatterna för dieseldrivna bilar vara lägre än för bensindrivna bilar. Så var också förhållandet när kilometerskatten infördes. Men sedan dess har de rörliga skatterna för dieseldrivna fordon höjts i betydligt snabbare takt än bensinskatten. Till föregående riksmöte väckte jag en motion om detta. Den ledde till att moderaterna i utskottet fogade ett särskilt yttrande till betänkandet, vilket vi avslutade med att säga att vi förutsatte att regeringen i sina kommande överväganden rörande vägtrafikbeskattningen skulle beakta dessa synpunkter. Något sådant beaktande har inte skett. Därför har nu nya motioner väckts, och i år har även en reservation fogats till betänkandet beträffande detta. Vi framhåller också att den här snedvridningen accentueras ännu mer om regeringens senaste förslag till oljeskattehöjning vinner riksdagens bifall. Dieseldrivna fordon har nämligen drabbats av flera skatter, dels en fast del som inte är körlängdsberoende, dels rörliga delar som är beroende av körsträckan. Då har man dels kilometerskatt, dels allmän energiskatt och än så länge också särskild avgift på brännolja. I och för sig kan man ändra dessa relationer genom att ändra någon ingrediens i det här skattereceptet. Vi skriver i reservation 2 att vi anser att kilometerskatteskalan bör omarbetas. Det är av visst intresse, för utskottet anför i sin skrivning om detta: ”Regeringen har nyligen i en proposition föreslagit en höjning av den allmänna energiskatten på olja med ca 20 öre per liter, och riksdagen kommer inom kort att behandla den propositionen. Det finns då anledning att återkomma till de frågor motionärerna tagit upp, och i avvaktan härpå avstyrker utskottet motionerna.” Jag har litet svårt att tro att våra synpunkter beträffande detaljer i beskattningen kan ha någon utsikt att bli nämnvärt beaktade i den kohandel om oljeskatten som just nu pågår. Däremot är det av visst intresse att det också med anledning av den propositionen förekommer motioner om kilometerskatten, motioner som inte behandlas nu därför att de inte har hunnit längre än till ett preliminärt beslut i utskottet. Dessa motioner innehåller just krav på det som vi framställer önskemål om i reservation nr 2. Jag tror att ett huvudfel är att vägtrafikbeskattningen har kommit att behandlas på det viset sedan vi återfick socialdemokratisk regering att det huvudsakligen är fråga om fiskala intressen, en mjölkko för finansministern. Därför är det svårt för andra synpunkter — trafikpolitiska, miljöpolitiska och 125 sådana — att komma till sin rätt vid behandlingen av dessa frågor. Det är kanske inte någon idé att nu ha en djupgående debatt om alla detaljer. Vi får hålla de här problemen levande och återkomma. Jag hoppas vi kan ta upp dem vid ett tillfälle när de fiskala synpunkterna är mindre påträngande och de trafikpolitiska och miljöpolitiska kan få större chans. Jag yrkar bifall, herr talman, till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Kilometerskattesystemet infördes den 1 januari 1974. Kilometerskatten infördes huvudsakligen därför att den — jämfört med den dåvarande brännoljeskatten — ansågs ge bättre möjligheter att anpassa beskattningen efter kostnadsansvarighetsprincipen. En kilometerskatt ger ju en beskattning av det enskilda fordonets faktiska körsträcka, och det var det som var eftersträvansvärt. Emellertid ställer systemet stora krav på den enskilde fordonsägaren. Alla kilometerskattepliktiga fordon skall vara utrustade med en särskild räknare som registrerar körsträckan, och denna räknare skall fordonsägaren betala. Kilometerräknarapparaturen skall vara plomberad. Den skall besiktigas innan fordonet tas i bruk och sedan varje år. Dessutom skall apparaturen besiktigas efter ingrepp i den. Om räkneapparaturen slutar fungera skall den repareras inom tre dagar och besiktigas inom tio dagar. Annars inträder brukareförbud för fordonet. Kilometerskatten betalas i efterskott, och skatteperioden avser fyra månader. Fordonsägarna skall stämpla ett kort i räknaren sista månaden i varje sådan skatteperiod. Utförs inte stämplingen i rätt tid medför detta skönsbeskattning och förseningsavgifter. Vid utlandskörning skall avstämpling ske vid gränsen. Dessutom föreligger krångliga bestämmelser för den utländska dieseldrivna trafiken i Sverige. Sverige och Norge är, som redan påpekats, de enda länderna i Europa som tillämpar det här systemet. Även för myndigheterna har kilometerskattesystemet gett upphov till praktiska och administrativa besvärligheter. Eftersom kilometerskattesystemet utsatts för kritik fick vägtrafikskatteutredningen 1979 i uppdrag att undersöka om kilometerskatten är en lämplig skatteform för de brännoljedrivna fordonen eller om någon alternativ skatteform kan vara att föredra. Vägtrafikskatteutredningen vände sig samma år till myndigheter och organisationer och begärde synpunkter på kilometerskattesystemet. Deras svar på frågorna är en intressant läsning. Flera länsstyrelser framförde då kritiska synpunkter på systemet, såsom att det var alltför krångligt och svårhanterligt. Tullmyndigheterna ansåg att uppgifterna med vägtrafikskatten tog mycket tid i anspråk och att det förelåg svårigheter att tillräckligt kontrollera personbilstrafiken. Sveriges bilindu Trots dessa synpunkter kom vägtrafikskatteberedningen fram till att kilometerskattesystemet skulle vara kvar. Det förslaget framförs också i den proposition som vi nu behandlar. Kilometerskattesystemet är byråkratiskt, tungrott, komplicerat och dyrbart. Kritik har särskilt riktats mot effekterna av driftstörningar när det gäller räkneapparaterna, möjligheten att manipulera med mätaren samt att vissa regler är alltför krångliga. Då det gäller driftstörningar visar undersökningar för 1982 att det i 20 9c av alla personbilar hade förekommit något ingrepp i räkneapparaturen. Motsvarande siffra för lastbilarna och taxibilarna, som mättes särskilt, var 28 Ie resp. 42 I. Alternativet till kilometerskatten är en brännoljeskatt. Den har överlägsna fördelar i fråga om enkelhet och smidighet för såväl enskilda fordonsägare som myndigheter. Antalet skattskyldiga med märkningsanordning blir mycket litet i förhållande till antalet kilometerskattepliktiga fordon. Den totala kostnaden för ett system med brännoljeskatt blir dessutom väsentligt lägre än kilometerskattens kostnad. En skatt på brännoljan gör också fordonsägarna mer benägna att spara bränsle. Vi i folkpartiet vill i detta sammanhang påpeka att dieselskatten sedan 1976 har höjts med inte mindre än 826 20. Bensinskatten har under samma period höjts med endast 281 26. Detta innebär att driftkostnaden för dieselbilen sedan mars 1985 har passerat driftkostnaden för bensinbilen, trots att dieselbilar i genomsnitt förbrukar 12 26 mindre drivmedel. Resultatet av en för den enskilde fordonsägaren krånglig uppbördsmetod och den ogynnsamma kostnadsutvecklingen är en kraftigt minskad marknad för dieselfordon i Sverige. Med tanke på att dieselfordonen är mer miljövänliga och energisnåla än bensinfordonen är detta en olycklig utveckling, allra helst som det av beredskapsskäl är viktigt att det i fredstid finns avsättning för diesel, då försvarsmaktens fordonsflotta till huvudsaklig del är dieseldriven. Om man inför en brännoljeskatt måste man vara medveten om att eldningsolja 1 också kan användas för motordrift. Därför måste denna olja märkas. De flesta länder i Europa märker sin eldningsolja med furfurol, ofta i kombination med ett färgmedel. Jag förutsätter att samma princip kan användas också i Sverige. Vii folkpartiet anser att fördelarna med en brännoljeskatt från framför allt fordonsägarnas synpunkt är så stora att kilometerskattesystemet snarast bör ersättas. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! Den som är höggradigt invalidiserad och som för sin förvärvsverksamhet eller utbildning behöver bil eller annat motorfordon skall enligt bestämmelserna i vägtrafikskattelagen befrias från skatteplikt på fordonet. ansökan om en sådan utbetalning inges i samband med att fordonet registreras. En bokstavstolkning av lagtexten har medfört en restriktiv praxis, som innebär att försäljningsskatten inte har ansetts kunna återbetalas ifall inte ansökan om befrielse från försäljningsskatten har skett just i samband med registreringen. Lagens syfte är emellertid att en handikappad skall befrias från skatteplikt. Det kan då inte vara rimligt att befrielsen absolut måste ske i samband med fordonets registrering. Därför bör 13 § i lagen om försäljningsskatt på motorfordon ändras på denna punkt. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Om man som handikappad har lyckats med det enorma konststycket att bli berättigad till bilbidrag, blir man också befriad från att betala vägtrafikskatt. Men när man sedan blir ålderspensionär, blir man skyldig att betala vägtrafikskatten. Detsamma inträffar om man blir förtidspensionär. I två socialdemokratiska motioner, den ena med Margareta Palmqvist som första namn och den andra med Ingvar Björk som första namn, föreslås att det skall finnas en generell befrielse från vägtrafikskatt för handikappade som har fått en bil på grund av sitt handikapp. Vii vpk tycker att motionernas krav är så angelägna att vi har velat följa upp dem med en särskild reservation till det här betänkandet. Det är reservation nr 3, som jag yrkar bifall till. Motionärerna pekar på att handikappade efter pensioneringen givetvis är lika beroende av att kunna förflytta sig som innan de blev pensionerade och att bilen måste anses som ett tekniskt hjälpmedel. Bilen är ju ett hjälpmedel som ersätter rörelseförmågan. Den handikappade kan inte på samma sätt som vi gå och ta en buss eller andra kollektiva färdmedel utan är i högsta grad beroende av sin bil för att kunna leva ett någorlunda normalt socialt liv. Det har alltså inte bara med möjligheten att arbeta att göra. Vidare tjänar handikappade generellt sett alltid mindre än icke handikappade, så det finns inte så stora möjligheter att under den yrkesverksamma tiden samla på sig ett kapital som man sedan kan använda vid pensioneringen. Vi vet att vid pensioneringen minskar allas inkomster. Att i det läget också bli skyldig att betala vägtrafikskatten kan vara en så svår ekonomisk påfrestning att den handikappade är tvungen att göra sig av med den egna bilen. Det kan tyckas märkligt, men i det läget kan det bli lönsamt för den handikappade att i stället anlita färdtjänsten. Men det blir inte lönsamt för samhället, för det är mycket dyrare att låta någon åka färdtjänst som i stället kunde klara sig med en egen bil. Motionärerna påpekar att det finns andra grupper som har en generell befrielse från vägtrafikskatt. De pekar på dem som har veteranbilar. Det må väl tyckas märkligt att det kan anses vara så viktigt att ha en veteranbil att man därmed skall vara befriad från vägtrafikskatt, medan skälen inte anses tillräckligt bärande för att handikappade pensionärer skall befrias från den skatten. Vi tycker som motionärerna att det nog borde vara precis tvärtom: om det — Prot. 1985/86:127 så att säga är en ekonomisk fråga, att samhället inte har råd att låta 24 april 1986 handikappade pensionärer vara befriade från vägtrafikskatt, så är vi också beredda att dra in förmånerna för dem som har veteranbilar. | Men eftersom de handikappade pensionärerna inte är någon så förfärligt stor grupp — det rör sig om ungefär 2 000 personer — kan det knappast vara en ekonomisk fråga. Men det är väldigt svårt att förstå utskottets motivering i det här avseendet. Man pekar på att det finns praktiska skäl — som förmodligen är tungt vägande — för att veteranbilsägarna inte skall behöva betala vägtrafikskatt, men man har tydligen inte mycket till övers för sociala och mänskliga skäl, som måste anses starka, för att handikappade pensionärer skall få denna befrielse. Utskottet hänvisar också till den nu tillsatta bilstödsutredningen, som skall se över olika förmåner i samband med bilstöd. Man menar att så länge denna utredning arbetar kan man inte komma med något förslag på området. Men det finns ingenting som hindrar riksdagen att framlägga ett förslag, ifall riksdagen tycker att en fråga är så angelägen att man vill göra något trots att en utredning arbetar inom området. Vi menar att denna fråga är så pass angelägen att det finns skäl att riksdagen följer förslaget i reservation 3 om befrielse från vägtrafikskatt för handikappade som är pensionärer och innehar bil. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Som några av talarna redan sagt infördes kilometerskatten den 1 januari 1974, bl.a. för att beskattningen skulle anpassas till den s.k. kostnadsansvarighetsprincipen. Man ville alltså uppnå en bättre anpassning av de rörliga skatterna på vägtrafiken till de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för trafiken. Kilometerskatten ansågs också ha vissa fördelar ur kontrollsynpunkt. Av och till har sedan dess kilometerskatten utsatts för viss kritik. Därför fick vägtrafikskatteutredningen 1979 i uppdrag att utvärdera kilometerskattesystemet och samtidigt bedöma alternativa skatteformer. Det har man I utfört med stor grundlighet, och 1984 var betänkandet Kilometerskatt eller brännoljeskatt färdigt. Här slår man bl.a. fast att kilometerskatten visserligen har nackdelar, men om man skulle välja en ny skatteform skulle man göra det ”endast om den har uppenbara och odiskutabla fördelar framför den äldre skatteformen”. I samma andetag konstaterar man att den genomgång man gjort inte visar att det finns några sådana nya skatteformer. Det är en uppfattning som majoriteten av tillfrågade remissinstanser ansluter sig till och som finansministern följdriktigt gör till sin i föreliggande proposition. Det torde också vara skäl nog för att yrka avslag på reservation nr 1 av skatteutskottets moderater och folkpartister, som kräver att kilometerskatten skall ersättas av en skatt på motorbrännolja. I reservation nr 2 ställer samma ledamöter krav på att kilometerskatteskalan skall omarbetas för att — som man säger — återställa den tidigare relationen i beskattningen mellan dieseldrivna och bensindrivna personbilar. 129 Då vill jag bara hänvisa till en rapport från kommunikationsdepartementet, som visar att den rörliga beskattningen för flertalet fordonsslag nu är relativt väl avvägd. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation 3 av Tommy Franzén samt reservation 4 av Kjell Johansson och Britta Bjelle aktualiseras beskattningen av handikappfordon. Det är en i och för sig viktig fråga, men med tanke på att regeringen nyligen tillsatt en utredning angående bilstöd åt handikappade anser utskottsmajoriteten att ett ställningstagande i frågan bör anstå. I detta sammanhang skulle jag vilja göra en liten reflexion i anslutning till det som Margö Ingvardsson sade om att man skulle kunna finansiera, som hon sade, detta förslag genom att återinföra vägtrafikskatten på veteranbilar. Jag vill erinra om att vänsterpartiet kommunisterna så sent som för två år sedan var med om att avskaffa denna skatt. Då är det inte särskilt konsekvent och logiskt att nu, bara två år senare, kräva att den skall återinföras. Dessutom kommer den förmodligen inte att räcka till för att finansiera reformen i fråga. Jag yrkar avslag på reservationerna 3 och 4. Till slut, herr talman, vill jag bara helt kort peka på ytterligare några förslag i propositionen. Kilometerskatten för fordon som inte drivs med brännolja skall enligt förslaget slopas. I stället upphävs den nuvarande nedsättningen av fordonsskatten för eldrivna fordon. Vidare skall särskilda avstämplingar och skattedebiteringar göras, när ett fordon övergår till ny ägare. Denne skall alltså inte längre vara skattskyldig för kilometerskatt som hänför sig till körning före försäljningen. Bestämmelserna om förseningsavgift förenklas, liksom förfarandet vid fastställelse av kilometerskatt för fordon med dåligt fungerande räknare. Kilometerskattemärke skall i fortsättningen distribueras till alla kilometerskattepliktiga personbilsägare. Vidare föreslås vissa ändringar när det gäller avrundning av vägtrafikskatt och brukandeförbud i samband med konkurs. Dessa åtgärder tillsammans med förbättringar i framtiden gör att man lugnt kan räkna med att kilometerskattesystemet kommer att fungera mycket bättre och till lägre kostnader än för närvarande. Utskottet ansluter sig därför till finansministerns förslag. Och jag för min del skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Lars Hedfors säger att man har kommit fram till att om det inte finns uppenbara fördelar med ett annat system skall man inte avskaffa kilometerskattesystemet. Men det finns uppenbara fördelar med brännoljeskatten. Brännoljeskatten är betydligt enklare, smidigare och billigare än det system som vi har i dag. Kilometerskatten är krånglig och dyrbar för fordonsägaren, den är krånglig för myndigheterna och den är samhällsekonomiskt dyrare än brännoljeskatten. Vi är också ensamma i Europa om att ha detta system. Jag skulle vilja att Lars Hedfors räknade upp de positiva inslag i kilometerskattesystemet som uppväger fördelarna med brännoljeskattesystemet.

Herr talman! I alla debatter om ekonomi med socialdemokraterna hävdar 24 april 1986 dessa att om man har ont om pengar måste man göra prioriteringar. I samtliga debatter anklagar socialdemokraterna också vpk för att inte vilja göra dessa prioriteringar och menar att vi i stället bara kräver mer pengar. När jag nu i dag förklarar mig villig att göra en prioritering faller det inte Lars Hedfors på läppen. Jag förstår också att det kan vara en något besvärlig situation att förklara socialdemokraternas val om de tvingas prioritera mellan att antingen veteranbilar eller handikappfordon för pensionärer skall vara befriade från vägtrafikskatt. Jag sade i mitt inlägg att om jag tvingas att göra en prioritering tvekar jag inte i det här fallet, också om vpk stödde avskaffandet av skatten för veteranbilar för två år sedan, att prioritera handikappfordonen. De skall vara befriade från vägtrafikskatten. Jag tycker nämligen att sociala och mänskliga skäl för att befria dessa fordon från vägtrafikskatten väger mycket tyngre än alla praktiska skäl som Lars Hedfors kan anföra beträffande veteranbilarna.

Herr talman! Det här är en viktig fråga för handikappade som blir pensionärer. Det är därför som jag tillsammans med Börje Nilsson skrivit en motion. Genom utskottets skrivning har det för mig klargjorts att denna fråga skall behandlas i bilstödsutredningen. Utredningen skall arbeta snabbt. Jag är tacksam härför och kommer att stödja utskottets förslag.
Herr talman! Det är precis som Ingvar Björk säger att det här är en fråga som vi socialdemokrater anser vara mycket viktig. Det är bl.a. därför som vi har sett till att bilstödsutredningen tillsatts och att den skall arbeta snabbt med denna fråga. Jag vill gärna säga till Margö Ingvardsson att det är alldeles utomordentligt bra att man från vpk för en gångs skull vill göra en prioritering. Men man borde ändå kunna begära litet större konsekvens i denna prioritering. Här har man varit med om att avskaffa en skatt det ena året, och något år senare vill man införa skatten igen. Litet konsekvens måste man väl ändå kunna begära: Sedan vill jag gärna säga till Britta Bjelle att jag inte blev riktigt klok på det borgerliga resonemanget i detta sammanhang och i de borgerliga reservationerna. I det ena andetaget säger man att kilometerskatten skall avskaffas. Den skall bort och ersättas med en brännoljeskatt. I det andra andetaget säger man att kilometerskatten skall reformeras, den skall sänkas. Det vore bra om ni kunde bestämma er hur ni vill ha det. Skall skatten avskaffas, eller skall den reformeras? När Britta Bjelle talar om allt positivt med brännoljeskatten och allt negativt med kilometerskatten, måste hon ändå ha klart för sig att det finns väldigt mycket övrigt att önska när det gäller brännoljeskatten. Den är mycket sämre anpassad till den s.k. kostnadsansvarsprincipen, som riksdagen en gång i tiden har fattat beslut om och som alltså innebär att de rörliga 131 skatterna skall vara i proportion till samhällets marginalkostnader för bilismen. Därför är kilometerskatten överlägsen. Kontrollproblemen när det gäller brännoljeskatten är mycket stora. Det är precis som Britta Bjelle sade i sitt inledningsanförande att skall man använda sig av brännoljeskatten, måste man också använda sig av ett märkningsförfarande. Detta märkningsförfarande blir kostsamt och krångligt för oljebolagen. Det ämne som skall användas för märkning är dessutom giftigt och kommer att skapa stora arbetsmiljöproblem. Till yttermera visso kommer kostnaderna — det har man visat i utredningen - för märkning och kontroll att ytterst drabba konsumenterna, dvs. bilisterna. Därför kan man lugnt säga att även om kilometerskatten är behäftad med fel och nackdelar, är dessa inte större än att denna skatt klarar sigi jämförelse med brännoljeskatten, som har ännu större fel och nackdelar.
Herr talman! Lars Hedfors har litet svårt att smälta att vpk vill prioritera ett område, och han efterlyste konsekvensen i vårt handlingssätt. Konsekvensen är den, Lars Hedfors, att om vpk skall göra prioriteringar så prioriterar vi alltid de sämre ställda, och då på bekostnad av dem som måste anses ha det bättre ställt. Om vi skall ställa handikappfordon gentemot veteranbilar, må väl ändå veteranbilarnas ägare hänföras till gruppen något bättre ställda. Det är konsekvensen i vårt handlingssätt.
Herr talman! Om jag förstod Lars Hedfors rätt, är den enda fördel som finns med kilometerskattesystemet kostnadsansvarighetsprincipen, som skall vara vägledande. Sedan talade han om vilka nackdelar som finns med brännoljeskatten. Först talade han om att kontrollproblemen är så avsevärda. Verkligheten är tvärtom: att kontrollera kilometerskatten i dag betyder i stort sett att polisen när den stoppar en bil måste ta med sig räknaren för att skicka in den till en särskild myndighet som skall undersöka om det är något fel. Av remissvaren framgår intressant nog helt klart att statskontoret anser att farhågorna för kontrollproblem är överdrivna. Eftersom rikspolisstyrelsen är den myndighet som jag utgår från att också Lars Hedfors anser skall kontrollera i slutändan, kan jag läsa upp vad den skriver i sitt remissvar: ”Rikspolisstyrelsen menar att brännoljeskattesystemet skulle vara enklare för polisen att övervaka.” Polisen har alltså upplevt kontrollproblemen som mindre med brännoljeskatten, inte större, som Lars Hedfors sade. Även då det gäller kostnaderna är det ganska intressant. Utredningen har sagt att infördes ett brännoljeskattesystem skulle det kosta ungefär 150 milj.kr., och det skulle också kosta 150 milj.kr. för de fordonsägare som i dag håller på med kilometerskattesystemet. Om man först jämför dessa båda kostnader kan man konstatera att både statskontoret och SPI, Svenska Petroleuminstitutet, anser att kostnaderna för att införa brännoljeskattesystemet förmodligen ligger betydligt lägre än de 150 milj.kr. som det framgår av utredningen att det skulle kosta. SPI, som är den som kanske skulle ha att i slutändan genomföra systemet, beräknar Prot. 1985/86:127 kostnaderna till 100 milj.kr. I fråga om kostnaderna för kilometerskattesys 24 april 1986 temet har utredningen kommit fram till att de skulle vara 145 milj.kr., som fordonsägarna har att betala. Det är förmodligen betydligt lägre än vad det kostar i verkligheten. Utredningen har nämligen, i stället för att lyssna på vad Taxiägareförbundet eller Åkeriförbundet har sagt, gjort en egen bedömning. Förmodligen ligger kostnaderna för kilometerskattesystemet på 160, 170 eller kanske 180 milj.kr. Redan där har vi alltså en avsevärd skillnad. När det gäller administrationen för kilometerskattesystemet vet vi att kostnaderna ligger någonstans kring 50 milj.kr., medan det skulle kosta ungefär 14 milj.kr. med ett brännoljeskattesystem. Kostnaderna är alltså avsevärt mindre för ett brännoljeskattesystem. Dessa två argument håller inte.
Herr talman! Till Margö Ingvardsson vill jag säga att vi kanske skall sluta med den här prioriteringsdiskussionen. Vi kommer inte mycket längre. Däremot är det ju så att när det sitter en utredning brukar man faktiskt låta den arbeta färdigt, innan man vidtar några konkreta åtgärder från regeringens och riksdagens sida. Avslutningsvis vill jag gärna säga till Britta Bjelle att kilometerskattesystemet är behäftat med brister — därom råder inget som helst tvivel — men vi vet också att det ständigt förbättras. Så har man nu t.ex. fått fram en kilometerräknare som är mycket mer driftsäker än den man har haft tidigare, och därmed försvinner alla de problem som Britta Bjelle har räknat upp här. Vi kan nog räkna med att kilometerskattesystemet kommer att förbättras. Det är krångligt med kilometerskattesystemet. Det är också dyrt. Men det finns inget annat system i sinnevärlden som är bättre.

Herr talman! En kraftig utveckling skedde under 1970-talet av socialförsäkringen. Utvecklingen innebar ett starkt ökat lokalbehov, lokalt och centralt. Försäkringskassan i Helsingfors gjorde goda affärer när man köpte t.ex. fastigheten Uggleborg vid Vasagatan och också när man avtalade om nya lokalkontorslokaler, ca 7—8 per år i genomsnitt. Genom försäkringens utbyggnad ökade kostnaderna markant inom den sociala delen av den statliga sektorn, vilket ledde till försök från regeringens sida att nedbringa dessa. Det är förståeligt och vällovligt. Emellertid gav man sig i flera fall på fel besparingsområden. Tidigare skulle försäkringskassorna samråda med riksförsäkringsverket om nya lokaler samtidigt som riksförsäkringsverket för sin del var tvunget att anlita byggnadsstyrelsen. Det ansågs då logiskt att byggnadsstyrelsen skulle kopplas in även när det gällde försäkringskassorna. Resultatet har emellertid blivit en byråkrati som medfört onödig tidsspillan, handlingsförlamning, kostnadsstegring och överflödigt arbete. Herr talman! Jag vill här ge en kort beskrivning av ett vanligt hyresärende, dvs. den beslutsprocess som förnyelsen av ett hyreskontrakt går igenom innan det blir accepterat och godkänt av samtliga parter: 2. Försäkringskassan tar emot uppsägningen och returnerar mottagningsbevis. 3. Ärendet bereds, dvs. förslaget analyseras, man jämför hyror, gör en rimlighetsbedömning av hyresvillkoren etc. 4. Administrative chefen informeras och ger eventuellt riktlinjer för förhandling med hyresvärden. 5. Förhandlingar med hyresvärden sker, varvid antingen förslag till överenskommelse träffas eller det konstateras att överenskommelse ej kan uppnås, och då går ärendet till hyresnämnd för medling. 6. Om förslag träffas går en skrivelse till riksförsäkringsverket som inte sakhandlägger ärendet utan sänder det vidare — oftast efter några veckor - till byggnadsstyrelsen. 7. Byggnadsstyrelsen handlägger ärendet. Denna handläggning är uppenbarligen av formaliakaraktär och innebär kontroll mot vissa riktlinjer, skälighetsbedömningar etc. 9. Riksförsäkringsverkets och byggnadsstyrelsens yttranden går till försäkringskassan. Riksförsäkringsverket upprepar i princip byggnadsstyrelsens synpunkter, och ärendet kan i den här fasen ligga ett par månader. 10. Försäkringskassan tar kontakt med fastighetsägaren för att få denne att eventuellt acceptera byggnadsstyrelsens påpekanden. Byggnadsstyrelsen hävdar exempelvis att värme skall ingå i hyrans s.k. totalhyra, vilket ofta leder till misslyckade förhandlingsförsök. Vid flera tillfällen har konstaterats att då kassan och byggnadsstyrelsen har departementets område hyrobjekt på samma plats har kassan lyckats uppnå fördelaktigare hyresvill kor. Detta gäller exempelvis lokalen i Mörby centrum. Avslutningsvis: Kassorna har generellt sett ett bra lokalbestånd. De flesta lokaler är förhyrda eller köpta under den tid då kassorna kunde avgöra själva. Kontraktsvillkoren är bra. Sakbehandlingen av lokalfrågorna sker som förut i försäkringskassan, som har god kompetens på området och kontinuerligt följer situationen på hyresmarknaden. Den formella handläggningen utanför kassan är inte något stöd utan i realiteten ren pappersexercis. Några avgörande förändringar mot bättre hyresvillkor har inte någon gång åstadkommits genom byggnadsstyrelsens ingripande. Resultatet är i stället utdragna handläggningstider, tre till sex månader, och därmed ökade kostnader. Herr talman! Jag anser att det är tid att man ändrar på detta förhållande och återger försäkringskassorna deras beslutsfunktioner när det gäller hyresförhandlingar.

Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar handlar bl.a. om pengar till statens arbetsgivarverk. Arbetsgivarverket sköter bl.a. MBL förhandlingarna om regeringens propositioner. Jag har tillsammans med Kerstin Ekman i en motion föreslagit att MBL-förhandlingarna om regeringens propositioner skall avskaffas. I konsekvens med det anser vi att ersättningen till arbetsgivarverket kan minskas med 2 milj.kr. Således kan anslaget till statens arbetsgivarverk begränsas till 22 696 000 kr. Detta förslag har finansutskottet inte behandlat. Vi kan alltså i dag inte ta ställning till min motion och till reduceringen av anslaget. Motionen är remitterad till arbetsmarknadsutskottet, och avsikten tycks vara att behandla den i höst. Det går naturligtvis inte — budgetfrågor skall normalt behandlas under vårriksdagen. Herr talman! Eftersom anslaget till statens arbetsgivarverk inte är färdigberett yrkar jag att moment 7 i finansutskottets betänkande 17 återförvisas till finansutskottet.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1985/86:17 behandlar vissa anslag inom finansdepartementets område med anledning av proposition 100, bil. 9. Det är ett enigt utskott som tillstyrker hemställan i betänkandet. Ett särskilt yttrande är fogat till betänkandet. Där har moderaterna synpunkter på samarbetet mellan byggnadsstyrelsen och riksförsäkringsverket i vad gäller försäkringskassornas lokalbehov. Yttrandet bygger i allt väsentligt på vad som står i motion Fi704 som Görel Bohlin just har pläderat för. I motionen sägs att föreskrifterna är otidsenliga och betungande, att byråkratin firar stora triumfer och att onödiga tidsutdräkter förekommer. Men i slutet på motionen, kanske för att något ta loven av de något överdrivna anklagelserna, kan man läsa att byggnadsstyrelsens medverkan i de flesta fall inskränks till en formaliabehandling av kontrollkaraktär beträffande skrift i avtal o. d. Motionen stämmer tydligen inte helt överens med vad Görel Bohlin har anfört från talarstolen. Tar man fasta på de meningar som står i motionen som vi har behandlat verkar ju förfaringssättet inte speciellt betungande för någondera parten. Enligt uppgift från byggnadsstyrelsen har bestämmelserna tillämpats sedan 1983. Beslutet fattades 1982. Dessa tidsangivelser tycker jag gör det ganska osannolikt att föreskrifterna skulle vara särskilt otidsenliga. Bestämmelsen att riksförsäkringsverket i samråd med byggnadsstyrelsen skall upprätta generella riktlinjer m.m. för förhyrning av lokaler tillkom i samband med att försäkringskassornas budget fr.o.m. budgetåret 1982/83 började beräknas enligt samma teknik som gäller inom övriga statsförvaltningen, och den utgör en kontroll från statsmakternas sida som gäller användningen av statliga medel. Riktlinjerna innebär helt enkelt ett ökat samarbete mellan försäkringskassorna och byggnadsstyrelsen vid investering i, anskaffning och avveckling av lokaler för statens verksamheter. Utskottet ansåg vid behandlingen av en identiskt lydande motion våren 1985 att försäkringskassorna därvidlag inte skall inta någon särställning och avstyrkte motionen. Utskottet tycker att det är angeläget att byggnadsstyrelsen fortsätter arbetet med att effektivisera och hålla nere kostnaderna. Vi tycker också det är viktigt att man arbetar med att på längre sikt klara av kostnaderna för fastighetsunderhåll. Utskottet ser ingen anledning att ändra uppfattning vid denna motions behandling. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 17 i dess helhet. Som jag uppfattade det yrkade Görel Bohlin inte bifall till motionen, och jag behöver följaktligen inte yrka avslag på den. Sedan till Birgit Friggebos förslag. Det har tydligen blivit ett misstag begånget. Birgit Friggebo tycker att moment 7 skall återremitteras. Jag yrkar avslag på det förslaget.
Herr talman! Den jämförelse med statsförvaltningen i övrigt som utskottet gör och som nu också Lisbet Calner gör är inte adekvat. Försäkringskassorna är självständiga juridiska personer i motsats till statens verk. Kassans förvaltning finansieras genom anslag över statsbudgeten, men pengarna för socialförsäkringen kommer till 85 96 från sociala avgifter från arbetsmarknaden. Lokalkontorsnätet är i ständig förändring beroende på utvidgning och indragning av socialförsäkringsförmåner som beslutats av oss i riksdagen. Jag vill inte angripa ambitionen att nedbringa kostnaderna. Men sedan reglerna att byggnadsstyrelsen skall granska och godkänna kom till har inte någon kostnadsdämpning kunnat spåras. Tvärtom. Handläggningstiden har förlängts, byråkratin har ökat och därmed kostnaderna. Vi har nu erfarenhet av ändringen. Den erfarenheten säger att vi skall ändra på rutinerna och slopa omvägen vad gäller beslutsfattande i lokalärenden. Jag rekommenderar att detta kommer till stånd men har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Riksdagen är landets högsta beslutande organ, och vi har ganska omfattande regler för hur beslutsfattandet skall gå till. Man kan enligt min mening inte säga att det har begåtts ett litet misstag när vi skall fastställa ett anslag som rör sig om 24 milj.kr. och där vi har ett förslag om en minskning med 2 milj.kr. Man kan inte bara säga att det misstaget får vi leva med. Det skall skrivas riksdagsskrivelse till regeringen, det skall finnas en budgetreglering och regeringen skall så småningom skriva ut ett regleringsbrev till myndigheten. Då tycker jag faktiskt att det krävs att vi fattar beslut i den ordning som vi tillsammans har bestämt oss för. Jag är litet förvånad över den nonchalans som utskottets företrädare visar mot förslaget om en återremiss.
Herr talman! Det var ingalunda meningen att vara nonchalant. När jag talar om misstag menar jag att finansutskottet inte har fått motionen remitterad så att vi har kunnat behandla den i detta sammanhang. Det är ingenting som hindrar att arbetsmarknadsutskottet remitterar motionen till finansutskottet och att vi gör ett särskilt betänkande. Herr talman! Jag finner ingen anledning att återförvisa ärendet i dag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det innebär att vi får en dubbelbehandling av detta ärende, och det underlättar om vi i dag återremitterar så att man får en samtidig behandling i arbetsmarknadsutskottet och i finansutskottet.

Herr talman! ”Hur är det möjligt att kräva att Latinamerika på tio år skall vara berett att lämna ifrån sig den oerhörda summan av 400 miljarder dollar bara i räntor på utlandsskulden?” Så frågade nyligen Fidel Castro i ett tal. Och han fortsatte: ”Vad är det för nya uppoffringar och åtstramningar som måste till i dessa länder för att de skall kunna betala denna ofantliga summa pengar och samtidigt få ned inflationen och få i gång en utveckling? Vad finns det för framtidsutsikter och förhoppningar som kan motivera en så mödosam satsning?” Skuldkrisen har liknats vid en tidsinställd bomb som kan komma att skaka om hela världen i en förödande ekonomisk krasch. Några internationella solidaritetsinsatser eller humanitära åtgärder är väl knappast att förvänta Prot. 1985/86:127 från de stora imperialistiska länderna eller från privatbankirerna. Men, herr — 24 april 1986 talman, också på det hållet borde man betänka riskerna för ett totalt ekonomiskt sammanbrott också för i-världen och storbankerna. Höjning ar Sveriges I tredje världen är katastrofen redan ett faktum. Massvält, hungersnöd, kapitalinsats i Världsbanken arbetslöshet och misär präglar vardagen i allt fler länder. Därför krävs det omedelbara insatser. En omfattande avskrivning av u-ländernas skuldbörda är inte bara nödvändig — den skulle också tillmötesgå rättvisans och humanitetens elementära krav. Herr talman! Världsbanken och Internationella valutafonden har ingen särskilt stolt historia i fråga om relationerna till tredje världen. Vpk:s kritik mot dessa båda odemokratiskt styrda internationella organisationer kvarstår fullt ut. Världsbanken är inte i första hand en institution för att skapa rättvisa mellan fattiga och rika utan har snarare fungerat som ett redskap i USA:s strävanden på det utrikespolitiska området. Vi noterar nu gärna — och med en viss glädje — att finansutskottet faktiskt erkänner att Världsbanken inte tillräckligt beaktat sociala behov vid olika projektbedömningar. Vår uppfattning om Världsbanken har alltså inte förändrats. Men samtidigt måste vi göra en bedömning av vad som är möjligt att åstadkomma här och nu. Om nu inte situationen skulle bli bättre för dagen om Sverige omedelbart drog sig ur Världsbanken får vi i stället se vad vi just nu kan åstadkomma. Därför accepterar vi från vpk:s sida utan någon stor entusiasm eller några större förhoppningar den föreslagna höjningen av Sveriges kapitalinsats till Världsbanken. Men vi tycker att det allra viktigaste är att Sverige konsekvent och aktivt verkar för att Världsbanken och Internationella valutafonden demokratiseras och börjar arbeta på ett helt nytt sätt. Samtidigt måste vi tyvärr säga att utsikterna för att vi skall lyckas med sådana ambitioner inte tycks vara särskilt ljusa. Det är därför vi i vpk vill att riksdagen skall beställa en grundlig utvärdering av Världsbankens och Internationella valutafondens verksamhet. Jag begriper inte varför utskottsmajoriteten är så rädd för att göra en sådan utvärdering. Om den skulle leda fram till slutsatsen att vårt medlemskap kan ha vissa positiva effekter skall vi naturligtvis stanna kvar. Är man kanske rädd för att utvärderingen skall leda till motsatt resultat? Är det därför utskottsmajoriteten skyggar för en sådan granskning? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i det här betänkandet. Så tillbaka till frågan om en mer varaktig lösning av skuldkrisen och tredje världens problem, som hänger samman med denna kris. Betänkandet ger — det vill jag gärna erkänna — en ganska god bild av problemens storlek och art, även om mycket mer kunde sägas om den absurda situation som världsekonomin försatts i genom det internationella storkapitalets agerande — en kris som skapat olidliga förhållanden i många länder. De alliansfria staterna presenterade vid sitt möte i Luanda i Angola hösten 1985 olika delförslag för att komma till rätta med skuldkrisen. I vpkreservationen 2, som jag också yrkar bifall till, refereras en rad av dessa konstruktiva förslag från de alliansfria länderna. Sverige borde aktivt kunna arbeta i den riktningen för att förverkliga åtminstone en del av dessa förslag. Herr talman! En lösning av skuldkrisen skulle främja även de utvecklade 139 industriländernas och långivarländernas intressen, samtidigt som det demokratiska livet i de skuldsatta länderna skulle få en möjlighet att utvecklas. Fortsatt hög skuldsättning och orimliga krav på åtstramningspolitik i dessa fattiga skuldsatta länder får däremot mycket allvarliga konsekvenser också för i-länderna, däribland vårt eget land. Så beräknas t.ex. skuldkrisen ha minskat antalet arbetstillfällen i Västeuropa med ca 8 miljoner under åren 1982-1984. I många år har det talats om behovet av en ny ekonomisk världsordning. Det är nu hög tid att gå från ord till handling, att utveckla ett effektivt och demokratiskt nord-syd-samarbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna som är fogade till finansutskottets betänkande 12.

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar handlar om Valutafondens och Världsbankens insatser och möjligheterna att lösa den s.k. skuldkrisen. Regeringen har föreslagit en ökning av den svenska kapitalinsatsen till Världsbanken. Det har ingen motsatt sig, inte ens vpk. Däremot är man från kommunistiskt håll allmänt kritisk till Världsbanken och Valutafonden. I synnerhet ogillar man den s.k. Baker-planen. Vidare vill man ha mer av vad man kallar för en demokratisk röstning i fonden och i banken. Att man är kritisk till Baker-planen, som har uppkallats efter den amerikanske finansministern, tycker vi är något egendomligt. Baker-planen består ju av två delar. Den första delen består av den anpassning av växelkurser som man fattade beslut om i september 1985 vid ett möte i New York och som ledde till att vi fick en kraftigt och snabbt fallande dollarkurs och en uppskrivning av den tyska marken och den japanska yenen. Detta tycker vi var ett utmärkt initiativ. Personligen har jag svårt att tro att det finns någon enda åtgärd under fjolåret som har varit mer nyttig för världsekonomin och för den svenska ekonomin än det initiativet. Den andra delen i Baker-planen går ut på att Världsbanken skall bli mer aktiv när det gäller att lösa skuldkrisen. Det har i och för sig inte kommit ut så mycket av den ännu, men vi tycker ändå att initiativet pekar i rätt riktning. Den fallande dollarkursen och sänkningen av räntorna under de senaste månaderna har lättat räntebördan betydligt för åtskilliga länder. Åtskilliga utvecklingsländer, inte minst i Latinamerika, har tvingats till en hård åtstramningspolitik. Det är i och för sig sant. Men vi har också fått en sanering av ekonomin i länder som Argentina, där inflationen har sjunkit mycket kraftigt. Även i ett land som Brasilien har det skett en sänkning av inflationen. Brasilien hade en mycket kraftig tillväxt i fjol. Även länder som Ecuador och Colombia är nu i ett bättre läge än de var i början av 1980-talet. En viss förbättring kan man således faktiskt skönja. Även i Afrika har det under den senaste tiden varit något bättre, även om det beror på faktorer som ligger utanför de direkt ekonomiska, t.ex. väderleken. Det är klart att man kan vara kritisk mot den politik som Valutafonden och Världsbanken förespråkar, och de representanter vi har haft som exekutivdirektörer där från de nordiska länderna har också varit mycket kritiska under många år. Men det går knappast att förneka att dessa organisationer i stort sett ändå har fungerat positivt även när det gäller stöd till utvecklingsländer Prot. 1985/86:127 och internationellt ekonomiskt samarbete i allmänhet. Världsbanken har 24 april 1986 trots allt gjort stor nytta. Jag tror att Världsbanken och Valutafonden klarar sig ganska bra, om man skulle jämföra dem med andra biståndsorganisationer som även vårt eget SIDA. I vpk-motionen förordas mer av ”demokrati” i det internationella samarbetet. Det låter ju i och för sig bra och bestickande, men bakom de resonemangen döljer sig en ytlig analys av internationella ekonomiska relationer. I FN:s generalförsamling gäller principen att ett land har en röst. I politiska sammanhang kan det naturligtvis försvaras. Men om man ser på det ekonomiska arbetet i FN och på försöken att grunda en ny ekonomisk världsordning är det faktiskt slående att detta arbete har varit utsatt för ett bestående och närmast totalt misslyckande. Jag har haft förmånen att vara FN-delegat under tre sessioner. Under den tiden har jag på nära håll kunnat iaktta arbetet i Andra kommittén, som har sysslat med dessa frågor. I mitten på 1970-talet, då dessa organ seglade upp i oljekrisens kölvatten, var vi ju från svenskt håll mycket entusiastiska och satsade mycket hårt. Tyvärr måste man konstatera att ytterst litet har kommit ut och att dessa ting framför allt har präglats av retorik men mycket litet, knappast något alls, av praktiska resultat. I Världsbanken och Valutafonden är rösträtten däremot graderad. Det kan verka stötande ur vissa synpunkter, men det går inte att förneka att arbetet i Valutafonden och i Världsbanken varit inflytelserikt och i vissa stycken också fruktbart. I varje fall går det inte att på samma dag jämföra arbetet i de centrala FN-instanserna, framför allt generalförsamlingen, å ena sidan med arbetet i Världsbanken och Valutafonden å andra sidan. Från svensk sida har vi som sagt under många år varit en pådrivande kraft både i Valutafonden och i Världsbanken när det gäller att föra en så progressiv politik som möjligt. Det är klart att det är sant att man ofta har intagit konservativa och ofruktbara ståndpunkter, men vi lever i en värld som ser ut som den gör, och kanske skall man inte vara alltför pessimistisk när det gäller skuldkrisen. De siffror som det talas om är naturligtvis väldigt höga. De räntor som skall betalas och de utestående skulderna är stora. Men jag tror att det är en gissning så god som någon annan att dessa skulder aldrig någonsin kommer att betalas. Men man måste naturligtvis hantera räntebetalningarna och kanske i någon mån amorteringarna, även om praktiskt taget ingenting hittills amorterats. Vi har ju kommit in i en situation av kontinuerligt pågående omförhandlingar, kan man säga. Man får kanske inte se alltför bokstavligt på de förbluffande höga skuldsiffrorna. Sedan tillkommer faktiskt också att de flesta länder är beroende av vad som händer i de stora länderna, de ledande länderna i den internationella ekonomin. Skall man vara med och få ta del av exempelvis de oerhört kraftfulla och stora teknologiska framsteg som görs, kanske man i någon mån tvingas spela på de starkares villkor. Vi kan önska att så inte skulle vara fallet, men vi måste också ha en realistisk syn på dessa ting. Det mest realistiska är nog att inse att vi måste fortsätta att arbeta inom, i grova drag, de organisatoriska ramar som gäller, även om vi naturligtvis ständigt skall försöka göra framsteg och få organisationerna att fungera mer 141 effektivt och, om man så vill, mer jämlikt.

Herr talman! Jag blev litet konsternerad av Bo Söderstens anförande. Han inledde med en lång polemik mot vpk:s uppfattning om Baker-planen. Så kan det kanske bli ibland, när man i förväg har bestämt sig för vad motdebattören skall säga och har ett förberett inlägg. Faktum är, herr talman, att jag över huvud taget inte nämnde Baker-planen i mitt inlägg. Efter vad jag kan se finns inte heller Baker-planen nämnd i vpk:s reservationer. Jag blev därför något förundrad över att Bo Södersten ägnade så mycket tid åt att polemisera mot vpk:s uppfattning om Baker-planen. Det är riktigt att vi inte är entusiastiska till Baker-planen, men vi ser ändå vissa framsteg i den. Det finns några anpassningar från USA:s sida som nog bör betraktas som positiva. Dessa anpassningar tror jag inte är ett uttryck för att USA har ändrat uppfattning, utan de är väl mer ett uttryck för den oro man i USA känner för de egna bankernas framtid och för hela den internationella ekonomins situation. Man inser att det inte går att bara tuta och köra, följa den tuffa linjen, utan att det måste till vissa eftergifter. Detta är väl Baker-planen ett tecken på. Bo Södersten talade om en ljusning i situationen. Det är ungefär som att säga att det finns grader i helvetet. Situationen är faktiskt oerhört desperat för ett mycket stort antal av de hårt skuldsatta länderna. Dollarns fall och vissa andra faktorer — för en del länder också oljeprisernas fall — har inneburit en viss ljusning, men det förändrar inte helhetsbilden. Jag måste säga att jag blev litet besviken på att Bo Södersten, som ändå har forskat kring denna typ av frågor, höll ett så perspektivlöst anförande, där han inte tog upp de stora, långsiktiga och djupgående problem som dessa länder brottas med. Det är klart att vi här kan säga att det är bättre om räntan faller 2 20 eller om oljepriset faller med 5—10 dollar. Men det är ju inte huvudfrågan. Vi vet inte heller vad som händer i morgon, när dollarkursen kanske rusar i höjden igen och oljepriserna åter går uppåt. Vad diskussionen borde handla om, och vad våra reservationer i betänkandet handlar om, är mer långsiktiga strukturella frågor. Jag trodde att Bo Södersten, såsom professor i ekonomi och naturligtvis också som politisk människa, skulle vara intresserad av att diskutera detta. Jag noterar också med en viss förskräckelse Bo Söderstens för mig nästan fascinerande försvar av den graderade rösträtten, som vi i arbetarrörelsen i seklets början kämpade mot med näbbar och klor. Vi mötte på hemmaplan samma argumentering som nu är aktuell: de krafter som sitter på kapital, kunnande och ekonomisk vetskap måste ha fler röster än den vanliga simpla populasen. Samma förhållanden skall nu råda i världsbank och valutafond, och en framstående socialdemokratisk riksdagsman tycker att detta är på sin plats och är i sin ordning. Jag är förvånad.

Prot. 1985/86:127 Herr talman! Först till Baker-planen. Det finns faktiskt två motioner som 24 april 1986 mer utförligt återger vpk:s ståndpunkt, och där går man in på de här sakerna. I finansutskottet, där Bo Hammar inte sitter, hade vi också en ganska utförlig pe = Sveriges diskussion om dessa ting. SPEansaR Pygrids: banken Världsbanken och Valutafonden spelar en central roll. Det är kanske litet svårt för vpk att diskutera den saken, därför att verkligheten är betydligt mer komplicerad än vad man tycks inse. Dessa internationella organ kan åstadkomma saker och ting som betyder oerhört mycket för världsekonomins utveckling och också för utvecklingen i vårt eget land. Vi brukar hävda att u-ländernas frigörelse är deras eget verk och måste så vara. Visst är skuldkrisen hämmande, men det är ändå de åtgärder som u-länderna kan vidta för att styra sin egen ekonomi som är det centrala. Man kan verkligen rikta en hel del kritik mot den politik som har förts i väldigt många länder. Vad är det egentligen som ligger under vpk:s ståndpunkt här? Talet om en ny ekonomisk världsordning är ingenting annat än en nattstånden optimism från 1970-talet, som tyvärr hittills har visat sig vara den totala återvändsgränden. Det visar sig också nu att Bo Hammar i grunden ingenting har att komma med när det gäller försök till en mer grundläggande analys av de ekonomiska realiteterna. Bo Hammar fastnar i utanverken och börjar naturligtvis, som jag alldeles säkert kunde förutse, orera om den s.k. graderade rösträtten. Men det finns en internationell organisation, nämligen FN:s generalförsamling, där man inte har någon graderad rösträtt, och den har visat sig vara fullständigt ineffektiv när det gäller att hantera de internationella ekonomiska frågorna.

Jag tror att det här är ett exempel på vpk:s grundläggande dilemma. Det är den här nästan ofelbara mekanismen som gör att det när man skall diskutera allvarliga frågor blir praktiskt taget ingenting av den diskussionen, utan den ersätts med ytligheter och slagord.

Herr talman! Timmen är sen, och jag skall inte förlänga debatten så mycket till även om det skulle vara intressant att fortsätta. Jag skall inte heller recensera debatten om förenklade slagord, men jag konstaterar att Bo Södersten kommer med en väldig bredsida mot alla tankar på ny ekonomisk världsordning. Där fick den alliansfria rörelsen, som omfattar det stora flertalet av världens länder av vilka vi själva har goda förbindelser med många och som kämpar hårt just för en ny ekonomisk världsordning. Där fick Socialistinternationalen, och där fick Willy Brandt. Jag förmodar att Bo Södersten har läst de rapporter som kommit från Socialistinternationalen och vad Willy Brandt och ledande krafter i Socialistinternationalen har sagt om behovet av att arbeta för en ny ekonomisk världsordning. 143 Det var inte jag som började orera om den graderade rösträtten. Jag hade ingen tanke på att ta upp den frågan, men jag begärde replik eftersom Bo Södersten höll ett lovtal till just den graderade rösträtten. Det var detta som gjorde mig förundrad, och det var därför jag tillät mig att replikera på just den frågan. Avslutningsvis: Arbetarklassens frigörelse är dess eget verk, brukar vi säga. Bo Södersten sade att u-ländernas frigörelse är deras eget verk. Det är jag också helt beredd att instämma i. Men för denna frigörelse, både arbetarklassens och u-ländernas, för denna kamp spelar den internationella solidariteten en avgörande roll, inte minst den solidaritet vi kan visa i dessa sammanhang. Det primära är dessa länders och krafters egen kamp, men vår solidaritet och vårt stöd är ett mycket viktigt tillskott. Jag tycker att Bo Söderstens något övermaga attityd, ungefär att detta inte skulle spela någon roll, är något förvånande, för att nu uttrycka sig hövligt och milt i denna sena timme.

Herr talman! Det är svårt att under några korta minuter på ett mera ingående sätt belysa dessa sammanhang, som ändå är ganska komplexa. Det är naturligt att vi skall visa internationell solidaritet, och vi har gjort det också. Sverige är ett land som både volymmässigt och på andra sätt har satsat mycket hårt på det internationella samarbetet och på den internationella solidariteten. Det kommer vi naturligtvis också att fortsätta med. Men det hindrar inte att vi måste vara klarsynta, realistiska och kanske framför allt ärliga. Det är tyvärr så, att den nya världsordningen har gett mycket magra resultat. Var och en som vill vara ärlig måste tyvärr tillstå att den nya ekonomiska världsordningen inte alls blev vad många trodde att den skulle bli för tio år sedan. Det beror inte enbart på olika bekymmersamma faktorer, utan det har också berott på att principerna för den nya ekonomiska världsordningen ofta var föga genomtänkta. Om man skall nå någonstans i det internationella samarbetet och om man verkligen skall kunna stödja u-länderna, gör man det faktiskt inte i första hand med olika former av retorik. Retorik har man i detta sammanhang haft alldeles nog av, inte minst i många av de internationella organisationerna. Man måste göra det på ett mycket konkret sätt och använda de kanaler och organisationer som finns. Därför måste vi, om vi skall vara realister, fortsätta att arbeta inom ramen för Världsbanken och Internationella valutafonden.
Herr talman! Bo Södersten säger att den nya ekonomiska världsordningen blev en besvikelse. Men vi har inte fått någon ny ekonomisk världsordning, och det är det som är problemet. Jag har när jag diskuterat detta sagt att vad kampen gäller är att vi äntligen måste gå från ord till handling och få till stånd en ny ekonomisk världsordning.

Herr talman! Det gick inte, säger Bo Södersten. Nej, men kampen fortsätter. Många länder kämpar fortfarande för sin befrielse, och det gäller t.ex. folket i södra Afrika. Där kvarstår fortfarande dessa kampuppgifter. Då kan man inte säga att vi har prövat saken men att det inte gick. Vi måste i stället fortsätta detta arbete. Detta är en huvuduppgift som ställs upp av den alliansfria rörelsen, av Socialistinternationalen och av andra. Jag har sagt att vi måste konkret och aktivt medverka till detta arbete.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 15 om vissa anslag för budgetåret 1986/87 inom civildepartementets verksamhetsområde. I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande nr 15 finns fogade 7 reservationer. Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservationerna nr 1, 3, 5 och 6. Inget annat demokratiskt land satsar så mycket av sina mänskliga resurser i den offentliga sektorn som Sverige. År 1984 var den offentliga sektorns utgiftsandel av BNP 65 26. Antalet anställda i den offentliga sektorn var 1,6 miljoner människor 1984, vilket motsvarar 38 96 av sysselsättningen i Sverige. Enligt reservanternas mening skulle mycket vinnas om man öppnade gränsen mellan offentlig och privat tjänsteproduktion. I dag råder i praktiken en monopolsituation för stora delar av den offentliga tjänstesektorn, utan att det gagnar vare sig de offentliganställda eller medborgarna. Den mänskliga innebörden av förhållandet är att många människor i vårt land är hänvisade till en enda arbetsgivare om de vill tillvarata sin yrkesutbildning. De verkar i ett system som är stelt i den bemärkelsen att förmågan till anpassning till nya krav och önskemål är begränsad, liksom flexibiliteten när det gäller att ta till vara nya idéer och den enskildes förmåga. Påverkan och nytänkande sker inte genom impulser utifrån — från kunder och från konsumenter — utan framför allt genom direktiv och regler från den politiska ledningen. För den privatanställde är oftast möjligheterna till eget ansvar och utrymmet för personliga initiativ större än för den offentliganställde. De offentliganställdas möjlighet att uppnå en personlig arbetstillfredsställelse är mot denna bakgrund mindre. Ett system med privata alternativ och konkurrens skulle inte bara ge den i dag offentliganställde inom tjänstesektorn större möjlighet att byta till en arbetsgivare där han eller hon kommer till sin fulla rätt; det skulle också skapa ökat utrymme för föränderlighet inom den offentliga sektorn. De offentliganställda är en resurs som är en av vårt lands största tillgångar inför framtiden. Sveriges fortsatta välstånd och framgångar är starkt beroende av att de ges möjligheter och förutsättningar att uträtta bästa tänkbara arbete. Entreprenöranda och innovationsförmåga har ofta haft en odiskutabel betydelse för Sveriges utveckling, inte minst när det gällt att ta till vara den enskildes duglighet och kreativitet. Det är bl.a. mot den bakgrunden vi vill öppna den offentliga sektorn för de enskildas initiativ, för konkurrens och nytänkande. Den kritik som riktas mot den offentliga sektorn för bristande effektivitet och service faller ofta oförtjänt på de anställda. Givetvis utförs ett bra arbete i den offentliga sektorn även i dag, men förutsättningarna är inte lika goda i monopol som i konkurrens. Den läkare som vill öppna en egen praktik, de anställda som vill överta en vårdcentral, de personer som vill driva ett enskilt vårdhem, de förskollärare som vill öppna ett eget daghem eller de lärare som vill starta en egen skola har i dag ingen eller små möjligheter att få sina idéer förverkligade. Den offentliga sektorns tillväxt har i stället skapat en byråkrati som i vissa fall motverkar effektivitet. Kritik av den offentliga sektorn och ett krav på nödvändiga förändringar är inte någon kritik av de anställda inom den offentliga sektorn utan av den struktur de har att verka inom. Det är i själva verket så att framtida trygghet i sysselsättningen kräver ett effektivare resursutnyttjande och en expansion av tjänstesektorns arbetsmarknad utanför den offentliga sektorns gränser. Den offentliga sektorn — och de offentliganställda — står inför stora problem. Sveriges ekonomiska situation möjliggör inte någon nämnvärd tillväxt av den offentliga sektorn. Nödvändiga besparingar kommer i stället att ge den offentliga sektorn en ytterligare ansträngd ekonomi. Regeringens förslag vad gäller den kommunala ekonomin är ett bra exempel. Statskontorets plan på att spara 10-15 miljarder kronor genom rationaliseringar inom den statliga sektorn är ett annat. Dessa besparingar kommer att sätta ytterligare press på de offentliganställda och ytterligare begränsa utrymmet för den enskilde att agera. Eftersom den socialistiska riksdagsmajoriteten motarbetar fristående alternativ, kan besparingarna komma att drabba både välfärden och de offentliganställda. Socialdemokraternas vaktslående om monopolen drabbar både medborgarnas service och de anställdas trygghet utan att andra alternativ tillåts växa fram och utan att nya arbeten inom tjänstesektorn skapas. Den offentliga sektorns tjänster motsvarar nu över hälften av den totala tjänstesektorn i Sverige. I länder med en utvecklad marknadsekonomi är motsvarande andel mellan en tredjedel och en fjärdedel. Mot bakgrund av att tjänsteproduktionen kommer att få en allt större betydelse för framtida välfärd och sysselsättning är vår privata tjänstesektor alltför liten. I USA har 14 miljoner nya arbetstillfällen, nästan uteslutande inom tjänstesektorn, skapats de senaste tio åren. Tjänsteföretagen i USA har totalt sett 50 26 högre tillväxttakt än de varuproducerande företagen. Att Sverige inte har haft motsvarande utveckling beror inte på att människor i vårt land saknar idéer eller vilja att arbeta, utan på de inlåsningseffekter som skapats av politiska regleringar och monopol. I stället måste ambitionen vara att avmonopolisera den offentliga sektorns verksamhet där så är möjligt. Genom att delar av den offentliga sektorn avregleras kan anställda i den ges bättre möjligheter att få utlopp för eget omdöme och egna yrkeskunskaper, samtidigt som medborgarnas frihet att välja ökar. Om man utnyttjar de anställdas idérikedom och tillåter alternativ till många av dagens offentliga monopol, blir servicen bättre och valfriheten reell. Jag övergår nu till att kommentera reservationerna 5 och 6. Vad gäller reservation 5 vill jag bara säga att den statistikuppsamling som statistiska centralbyrån gör belastar i ganska stor utsträckning företagen. Det finns anledning för dem att säga att frekvensen är alltför omfattande. Man kan också fråga sig: Behövs verkligen alla de här uppgifterna? Vi vill från moderaternas sida bl.a. att man skall överväga om vi inte bör återinföra delegationen för företagens uppgiftsinlämnande. Slutligen reservation 6. Vi anser att de partisympatiundersökningar som SCB bedriver inte behövs. Flera framstående opinionsinstitut utför regelbundet opinionsundersökningar. De belastar inte statsbudgeten. Det gör däremot SCB:s undersökningar, och det tycker vi är ett skäl så gott som något för att slopa dessa.

Herr talman! Marknadsekonomin ger framför allt konsumenterna en stark ställning. De produkter eller tjänster som konsumenterna inte vill satsa sina resurser på har inte heller någon uthållig framtid på marknaden. Det finns mängder av exempel på att produkter eller tjänster försvunnit från marknaden då de vägts av konsumenterna och befunnits för lätta. Men marknadsekonomin förutsätter att det finns konkurrens mellan fristående företag. Konkurrensbegränsningar och monopol måste motarbetas och en friare etablering släppas fram. Det är på en fri marknad som nya produkter eller tjänster kan lyckas eller misslyckas — det är där idéer fritt kan prövas och experiment utföras av alla dem som har idéer. I en liberal ekonomi är det också viktigt att det sida vid sida finns många olika former av företag och ägande — privata, konsumentkooperativa, produtentkooperativa, institutionsdrivna, stiftelseägda, statliga, kommunala och löntagarägda. Erfarenheterna visar att det finns speciella problem med statligt ägande och statlig drift. Statens roll som företagsägare blandas gärna med statens övriga roller i samhället. Denna sammanblandning är till nackdel för både de statliga företagen och de övriga aktörerna i marknaden. I princip måste statliga företag liksom andra utvecklas och växa på basis av den egna lönsamheten och vinstutvecklingen och inte med hjälp av statliga tillskott av kapital, s.k. rekonstruktion. Folkpartiet anser att staten bör göra klart för statliga företag att ytterligare tillskott av statligt ägarkapital inte kan komma i fråga utan att även de måste skaffa kapital på egna meriter i konkurrens med andra företag. Folkpartiet anser också att ett antal statliga företag kan och bör säljas. Vi ser ingen anledning till att staten skall driva restauranger, t.ex. SARA bolagen. Ej heller finns någon anledning att staten skall driva bokförlag, t.ex. Liber. Liber är ett bra exempel på att statligt ägande kan snedvrida konkurrens och tvinga skattebetalarna till ägartillskott. I Sverige finns en rad privata bokförlag. De är av alla storlekar — vissa ger ut en bok om året, andra hundratals —, och de arbetar på marknadens villkor. Ger förlagen ut böcker som människor har behov av att köpa eller låna, kan de överleva och fortsätta att investera i utgivning av nya böcker. Men de måste själva finansiera sina behov av administrativ utveckling i t.ex. datorsystem eller produktionssystem och med egna pengar sköta nödvändiga omstruktureringar. Sverige är ett litet land med ett eget språk, och detta gör att upplagorna i genomsnitt är jämförelsevis små. För att få ekonomin att gå ihop måste verksamheten vara kostnadseffektiv och rationell. Men som jag sade bedriver staten förlagsrörelser genom sitt förlag Liber, som lyder under samma ekonomiska lagar som de privata förlagen. Skillnaden är att Liber har möjlighet att ytterst via statskassan få sina förluster täckta eller sitt aktiekapital ökat de år verksamheten inte bedrivits lika kostnadseffektivt och rationellt som konkurrenternas. Av Libers resultat 1985 — en förlust på 42 milj.kr. — hänför sig 9 miljoner till affärsverksamheten och 33 miljoner till struktureringskostnader. Procordia har lämnat ägartillskott för 1985 om 15 miljoner och utlovat ytterligare koncernbidrag eller annat tillskott så att det egna kapitalet inte minskar. På liknande sätt är förluster under tidigare år täcka. Detta menar vi är ett tydligt exempel på ett dyrbart statligt ägande som sätter marknadsekonomin ur funktion, för att inte tala om att pengarna säkert behövts till omstrukturering av krisområden — och dit hör inte bokförlagen ännu. Med det sagda vill folkpartiet understryka vikten av att en utförsäljning av statliga bolag börjar planeras. Herr talman! Ett annat statligt monopol som blir alltmer besvärande är televerkets. Televerket lägger nu ner kablar i högt tempo. ”I samverkan med televerket får Du allt fler TV-program!” heter det i annonserna. Men hur mycket kabel-TV vill svenska medborgare ha? Och vem skall bygga kabelsystem? Bara televerket? Televerket bygger dessutom nästan uteslutande fastighetssystem. Det innebär att alla hyresgäster i fastigheten måste ansluta sig, oavsett om de vill eller inte. Det är inte att ta vederbörlig hänsyn till efterfrågans art och omfattning. Televerket bygger dessutom ut bredbandssystem för datakommunikation av höghastighetstyp, trots att efterfrågan i dag är nära nog obefintlig. Ändå investeras här miljardbelopp. På datasidan är det inte bara det resterande telemonopolet och monopolet på abonnentväxlar och modem som måste uppmärksammas. I högre grad är det praktiskt-ekonomiska monopolet utmanande. Televerket skall ju enligt riksdagens beslut 1985 tillhandahålla säkra telekommunikationer och god kvalitet till lågt pris, med sociala och regionalpolitiska hänsyn. Det tolkar man i verkligheten synnerligen brett. Utöver detta har televerket tillskansat sig ett ”sektorsansvar” för telekommunikationsforskningen. Andra forskningsråd blir därmed i ökande grad tvungna att samverka med televerket. Endast detta verk tycks ha råd till expansion inom forskningen. Summan av dessa ting är att televerkets förstärkta monopol och ökade ekonomiska självständighet får alltmer negativa effekter för utvecklingen på dataoch teleområdet, och det understryker att monopol och specialregleringar bör avskaffas inom bl.a. teleområdet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, och Lars Leijonborg kommer senare att ytterligare utveckla vår syn på övriga frågor i reservationen. Ramlagstiftning blir alltmer vanlig i Sverige. Statsmakterna anger mål och riktlinjer för verksamheten, de centrala förvaltningsmyndigheterna anger normer, och kommuners, myndigheters och domstolars praxis ger därefter successivt ramlagen innehåll. Det finns ca 40 statliga myndigheter med rätt att konkretisera lagar genom att utfärda egna föreskrifter. Dessutom har ytterligare 160 statliga myndigheter rätt att kräva uppgifter för statistiska ändamål. Allt detta medför direkta kostnader för myndigheter, företagare och konsumenter. Riksrevisionsverket ansåg i en PM 1979 att myndigheternas kostnader för att administrera regleringar vanligen är små i förhållande till de kostnader som näringslivet belastas med. Någon totalberäkning har inte riksrevisionsverket gjort, men studier från andra håll belyser verkningarna. Företagens uppgiftsdelegation uppskattar t.ex. företagens direkta kostnader till mellan 8 och 16 miljarder kronor per år. Det ger en antydan om vilka kostnader som regleringsivern medför. Dessutom har regelmassan en tendens att svälla. Det har civilminister Bo Holmberg noterat. I en artikel i Dagens Nyheter i januari 1984 sade han: ”Myndigheterna utnyttjar normgivningskompetensen för mycket. Riksdagsledamöterna känner inte igen sina beslut efter det att Skolöverstyrelsen eller Socialstyrelsen kommit med sina förordningar.” Enligt gällande begränsningskungörelse skall myndigheterna underställa regeringens prövning nya eller ändrade föreskrifter, anvisningar eller råd som bedöms medföra en väsentlig kostnadsökning. Vid kostnadsberäkningen skall myndigheterna ta hänsyn till alla kostnader som kan uppstå, oavsett om de drabbar stat, kommun eller näringsliv och även belysa de indirekta effekter som kan uppstå. Vidare skall kontakt tas med företrädare för bl.a. näringslivet, som slutligt får bära de ökade kostnaderna. Tyvärr har kungörelsen inte gett önskat resultat. I syfte att gå igenom ”regleringar och uppgiftskrav som i onödan fördyrar produkter och processer och som indirekt höjer näringslivets kostnader” tillsattes i industridepartementet en s.k. normgrupp. Folkpartiet anser att detta är att börja i fel ände. För det första bör man i enlighet med vad som anförs i motion Fi708 av Britta Bjelle se till att begränsningsförordningen får effekt, så att regleringskomplexets tillväxt bromsas. Den nuvarande begränsningskungörelsens status bör höjas genom att den blir lag och samrådsförfarandet och samrådsskyldigheten preciseras bättre. För det andra bör man redan nu avreglera exempelvis bostadssektorn och transportsektorn. Herr talman! Förutom att det krävs att vi iakttar återhållsamhet med att införa nya lagar, regleringar, normer och bestämmelser som berör näringslivet måste vi också förenkla dem som redan finns. I motion Fi722 av Christer Eirefelt m.fl. anförs att delegationen för företagens uppgiftslämnande, DEFU, under den icke-socialistiska regeringsperioden arbetade med att rensa upp i blankettfloran och därmed förenkla för företagen. Delegationen var effektiv och mycket uppskattad. En ny DEFU i någon form skulle kunna skapa möjlighet att minska krångel och onödig byråkrati för företagen. Den s.k. normgrupp som industridepartementet tillsatte och som har till syfte att gå igenom dessa bestämmelser har inte de befogenheter som man skulle önska. I praktiken begränsas normgruppens handlingsförmåga genom att den endast tillåts ägna sig åt teknisk-juridisk granskning av existerande lagstiftning. För att hejda regleringskomplexets fortsatta expansion måste normgruppen mera förutsättningslöst tillåtas granska såväl existerande som föreslagna regler. Vidare bör en ny DEFU - eller gärna normgruppen — permanentas, så att vi får ett organ till vilket företagare kan vända sig med frågor om avregleringar och förenklingar. Den ena av en sådan grupps huvuduppgifter borde då vara att följa hur myndigheterna utnyttjar sina normgivningsoch regleringsmöjligheter. Dess andra huvuduppgift borde vara att på eget initiativ undersöka om det inom olika områden verkligen finns behov av statlig styrning eller ej. Med vad jag nu sagt vill jag yrka bifall till reservation nr 3 angående översyn av begränsningskungörelsens status och reservation nr 5 beträffande företagens uppgiftslämnande. Herr talman! Överstyrelsen för ekonomiskt försvar är uppsagd från sina nuvarande lokaler med senaste avflyttningsdatum specificerat till den 1 oktober 1988. Regeringen har i proposition föreslagit att myndigheten i fråga, som för övrigt byter namn den 1 juli 1986 och då kommer att kallas överstyrelsen för civil beredskap, skall flytta in i nybyggda lokaler i ett kvarter på Liljeholmen. Härför har i propositionen äskats 13 milj.kr. Folkpartiet har i detta ärende väckt två motioner, nämligen dels Fi219, i vilken vi yrkar att anslaget till byggnadsarbeten för statlig förvaltning skall minska, dels också Fö417, i vilken vi föreslår att ÖEF i stället för att tilldelas dyrbara nya lokaler på Liljeholmen skall tilldelas lokaler som redan finns. Därigenom skulle statsmakterna befrias från en avsevärd kapitalutgift, samtidigt som ÖEF skulle få finnas kvar inom Helsingforss centrala delar. Riktigheten av detta påpekande framgår med tydlighet av den behandling vår motion har fått i försvarsutskottet — i det betänkande som riksdagen behandlade tidigare i dag. Där anförs: ”Utskottet utgår ifrån att lämpliga lokaler för den nya myndigheten kan anskaffas i god tid före denna tidpunkt. Det är enligt utskottets mening viktigt att detta sker utan onödig tidsutdräkt, inte minst för att underlätta rekryteringen av personal till ÖCB. Det förslag till lokalisering som förs fram i motion Fö417 bör prövas tillsammans med andra alternativ för en väl belägen lokalisering i Helsingforss kommun. Vad utskottet nu har anfört om lokaler för ÖCB bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Slutligen: Med de här anförda argumenten för besparingar på statliga investeringar yrkar jag bifall till reservation 7.